Herr talman! Detta är ett till sitt omfång relativt litet ärende men det är principiellt intressant. Det gäller näm ligen försök att hindra skatteflykt i det sista ledet av skatteprocessen, på det exekutiva stadiet. Bara några ord om bakgrunden. Ett instrument som exekutionsväsendet förfogar över är införsel. Man har rätt att lägga beslag på en viss del av lönen. Nu händer det att en arbetsgivare för att skydda den anställde kan uppge att vederbörande inte har någon avlöning alls. Det förekommer ibland. För att täppa till denna lucka har man infört en lagbestämmelse om att utmätningsmannen har rätt att ändå ålägga arbetsgivaren att innehålla ett visst belopp. Det gäller emellertid endast införsel för underhållsbidrag och sålunda inte när man vill få ut medel till det allmänna. Jag och övriga reservanter anser att detta är en ganska egendomlig uppdelning. Det måste anses vara lika angeläget att komma åt missbruket när det gäller allmänna medel som när det gäller andra medel. Det intressanta är att de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet, som så gärna talar om nödvändigheten av att komma åt skattefusk och skatteflykt, inte har velat gå med på denna lilla ändring, som — jag upprepar det — har till enda syfte att komma åt en form av skatteflykt. Jag vill beteckna det som mycket anmärkningsvärt att man motsätter sig en lagändring i den riktningen.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

Herr talman! Det är ju riktigt att en ny införsellag infördes den 1 juli 1969 och att det på försök infördes en bestämmelse som innebar möjlighet att, som herr Sjöholm här har talat om, komma till rätta med vissa illojala förfaranden, t.ex. att en arbetsgivare försöker skydda en anställd och hindra att införsel äger rum. Det kan också vara så att den ena maken driver en rörelse i vilken den andra maken är anställd och att man redovisar att någon lön över huvud taget inte uppbärs. Det har då anförtrotts åt utmätningsmannen att göra en bedömning av vad som i själva verket ligger bakom skentransaktionen och att bestämma om ett belopp skall tas ut, trots att de berörda gör gällande att det över huvud taget inte utgår någon lön. Det gäller här ett mycket delikat uppdrag som har anförtrotts utmätningsmännen. När lagförslaget framlades, sade departementschefen att man på försök skulle ge utmätningsmännen detta förtroende för att se hur de skulle förvalta sitt uppdrag. Eftersom denna lag har gällt under mycket kort tid och det av naturliga skäl förekommer ganska få sådana här skentransaktioner, föreligger nu inga sådana erfarenheter att man bestämt skall kunna säga att detta varit ett lyckat arrangemang och att det bör utsträckas även till nya områden. När den här avvägningen ägde rum, ansågs det mer angeläget att tillämpa den nya bestämmelsen beträffande de civilrättsliga underhållsbidragen än beträffande de i och för sig angelägna krav som samhället kunde ha på skatter, allmänna avgifter, böter och viten. Det är möjligt att erfarenheterna efter hand kommer att visa att denna i och för sig diskutabla lagbestämmelse bör utvidgas till att avse även nya områden, men utskottsmajoriteten gör bestämt gällande att det ännu inte föreligger några erfarenheter som motiverar en ändring. Jag tror att det blir anledning att återkomma framdeles i denna fråga när det finns något material att redovisa och det verkligen kan konstateras huruvida tillämpningen av lagbestämmelsen lett till övergrepp eller misstag av utmätningsmännen. Jag vill, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det var väl mest den obotfärdiges förhinder som herr Martinsson anförde här. Detta innebär emellertid otvivelaktigt att man på socialdemokratiskt håll anser det mindre angeläget att komma åt en form av skatteflykt än övriga utskottsledamöter gör. Jag betecknar det fortfarande som ytterst anmärkningsvärt.

Herr talman! Det är svårt att begripa varför utmätningsmännen skulle visa sig vara så kloka när de träffar avgöranden om enskilda medel men så äventyrliga i sitt handhavande av allmänna medel.

Herr talman! Frågan om de ambulerande skrivbyråernas verksamhet har behandlats av riksdagen vid tre tillfällen tidigare, nämligen 1962, 1963 och 1965. Med ambulerande skrivbyråverksamhet menas ju att en skrivbyrå mot ersättning ställer personal till en kunds förfogande för att utföra arbete hos denne. Det är kunden som bestämmer omfattningen av arbetet och själv utövar arbetsledningen. Arbetsförmedling i vinstsyfte är enligt arbetsförmedlingslagen förbjuden, och åtal har på denna grund väckts mot skrivbyråer för olaga arbetsförmedling. Högsta domstolen fastslog i tre domar 1962 att byråernas verksamhet var att anse som arbetsförmedling i förvärvssyfte och alltså förbjuden. Årets motioner går liksom tidigare års ut på att få till stånd en ändring av bestämmelserna, så att skrivbyråerna skulle kunna fortsätta utan att hotet om straff hänger över deras huvuden. 1963 hemställde riksdagen om en utredning av frågan, och samma år erhöll 1960 års arbetsmarknadsutredning genom tilläggsdirektiv uppdraget att överse lagen om arbetsförmedling. Uppdraget överlämnades sedermera år 1965 till särskilda sakkunniga, och dessa lämnade sitt betänkande i oktober 1966. Majoriteten bland de sakkunniga framhöll att skrivbyråer som bedriver en ambulerande verksamhet »fyller en vär defull funktion genom att på ett effektivt sätt förmedla personal för korttidsoch vikariatstjänstgöring inom kontorsbranschen». Det framhölls att även om den offentliga arbetsförmedlingen bedriver en motsvarande verksamhet, har den ambulerande skrivbyråverksamheten vissa fördelar både för arbetsgivare och arbetstagare jämfört med den offentliga arbetsförmedlingen. Genom att personalen är anställd hos byrån kan den lämna en service som den offentliga arbetsförmedlingen inte kan erbjuda. Utredningen ansåg också att det fanns starka skäl för att den ambulerande skrivbyråverksamheten skulle undantas från det generella förbudet mot arbetsförmedling i förvärvssyfte. Utredningen föreslog att lagen skulle ändras så att AMS i viss utsträckning skulle kunna tillåta denna verksamhet. En minoritet inom utredningen reserverade sig mot majoritetens förslag — TCO:s och LO:s representanter ville inte få någon annan ändring till stånd än en eventuell skärpning av straffet för olaga arbetsförmedling. Vid remissbehandlingen tillstyrktes majoritetens förslag av flertalet remissinstanser, däribland statskontoret som ansåg att berättigade behov av ambulerande skrivbyråverksamhet fanns och att de också borde tillgodoses. Förslaget avstyrktes av LO, TCO och en majoritet i AMS. Utredningsförslaget ledde inte till någon proposition. I stället tillsatte Kungl. Maj:t i november förra året en ny utredning. Enligt direktiven för denna utredning går man nu klart emot det tidigare utredningsförslaget. I stället skall den nytillsatta utredningen undersöka vad som kan göras för att på ett effektivt sätt hindra olaga arbetsförmedling genom att en skärpning av straffen för denna kategori prövas. Man bör nog, herr talman, observera att utredningen även avser den s.k. ut hyrningsverksamhet som bedrivs av företag som inte ägnar sig åt någon egentlig industriverksamhet. Detta förekommer framför allt inom varvsindustrin. Varvsarbetare anställs av uthyrningsfirmor och hyrs ut till varven. Arbetarna är heltidsanställda och får utöver sin lön traktamenten, då uthyrningsfirman, hos vilken de anställs, etablerat sig på annan ort än vederbörande varv. Ett sådant kringgående av lagen är givetvis högst anmärkningsvärt. Men skrivbyråernas verksamhet är ju av en helt annan karaktär. Det är obestridligt att de ambulerande skrivbyråerna är till stor nytta, och det framgår väl bäst av att ett stort antal arbetssökande liksom ett stort antal kunder under årens lopp anlitat och fortfarande anlitar dessa byråer, alltså även efter högsta domstolens fällande domar.

Trots vetskapen om rörelsens olaglighet har man alltså på högsta nivå medverkat till lagöverträdelser för att under = svårbemästrade <arbetstoppar snabbt få kvalificerad personal till sitt förfogande genom skrivbyråernas förmedling. Det kan, herr talman, inte vara rimligt att samhället, som är i stort behov av tjänster av det slag som de ambulerande skrivbyråerna tillhandahåller och som arbetsförmedlingarna visat sig inte kunna fullgöra på ett smidigt och tillfredsställande sätt, kriminaliserar enskild företagsamhet av det slag som dessa skrivbyråer bedriver. I dagens läge, då regeringens ambition i hög grad går ut på att få ut kvinnorna på arbetsmarknaden — det ger väl bl a. skattepaketet belägg för — vidtar samma regering åtgärder som motverkar detta syfte. Det finns oändligt många kvinnor som är bundna vid hemmen under barnens uppväxttid, sådana som kan och önskar få tillfälliga eller deltidsanpassade arbeten och som genom de ambulerande skrivbyråerna bereds sådana arbetstillfällen. Vi reservanter anser inte att man av dogmatiska skäl bör förbjuda den verksamhet som dessa byråer bedriver utan att man i stället bör överväga om inte verksamheten kan legaliseras. Sådana överväganden bör innefatta såväl en generell tillåtelse som möjligheten att verksamheten får bedrivas efter individuella tillstånd. I enlighet härmed anser vi att den i fjol tillsatta utredningen bör få sina direktiv justerade och att utredningen bör åläggas att med förtur lägga fram förslag i frågan. Vi hemställer alltså, herr talman, att riksdagen med anledning av motionerna som sin mening ger Kungl. Maj:t till känna vad vi framfört i reservationen. Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen vid andra lagutskottets utlåtande nr 19.

Herr talman! I jämförelse med de stora ekonomiska frågor som diskuterats i flera timmar här i dag kan detta ärende te sig oväsentligt, men för dem som är direkt berörda, nämligen skrivbyråerna och alla de kvinnor som söker anställning genom skrivbyråerna, är det en i hög grad väsentlig fråga. När nu kammaren har befriats från kvällsplenum får den försöka uthärda en liten stund till medan vi utvecklar motiveringen för den motion vi har väckt. Andra lagutskottets utlåtande kan näppeligen framkalla några glädjeyttringar hos oss motionärer. Det är tvärtom med olust jag läser detta utlåtande. Nog tyckte vi motionärer att skälen för att undanta de s.k. ambulerande skrivbyråerna från förbudet enligt lagen om arbetsförmedling var så väl underbyggda att de åtminstone hade bort göra något intryck på utskottsmajoriteten. Så är tyvärr inte fallet. Redogörelsen för händelseutvecklingen har inte haft minsta positiva effekt. Enligt majoritetens mening är det här fråga om en princip som skall drivas igenom, även om erfarenheterna av skrivbyråernas verksamhet är aldrig så goda.

De har nämligen alla anlitat dessa »brotts liga> skrivbyråer för att få angeläget skrivarbete utfört snabbt, bekvämt och effektivt. Alla dessa torde kunna bekräfta att de inte skulle ha klarat av uppgifterna utan skrivbyråernas bistånd. Likväl heter det i direktiven till den nya utredning som tillsattes i november förra året, att det inte är lika övertygande visat som i fråga om bl.a. musiker och artister att behovet av särskild service är speciellt framträdande i fråga om kontorspersonal för tillfälliga anstä'lningar. De erfarenheter jag tidigare redovisat och som jag tror att alla dessa verkschefer och försvarsmi nistern skulle kunna vidimera talar ett tillräckligt tydligt språk. De ger vid handen att skrivbyråerna motsvarar ett angeläget behov både genom den service de ger till kunderna och för de många kvinnor som vill ha ett tillfälligt vikariat eller deltidsarbete. Självfallet kan jag inte redogöra för hela förhistorien till detta ärende, ty det skulle föra för långt. Den finns återgiven i motionen. Men det finns ett par omständigheter som jag skulle vilja erinra om. År 1963 sade andra lagutskottet i anledning av de motioner som då väcktes att om det skulle visa sig att den offentliga arbetsförmedlingen även efter en effektivisering inte kan tillfredsställa behovet av förevarande serviceverksamhet torde åtgärder böra övervägas, syftande till att öppna möjligheter för ett tillgodoseende av detta behov. Man kan knappast tolka detta på annat sätt än som en mycket positiv inställning till dessa skrivbyråer. Men andra lagutskottet synes inte längre varå av denna uppfattning. I år är utlåtandet klart negativt, trots de många årens goda erfarenheter av att skrivbyråerna fyller en angelägen uppgift. Och hur är det med de internationella förhållandena? Skulle andra lagutskottet i alla fall inte kunna fästa någon vikt vid den omständigheten att kontorsservice av den art som det här är fråga om är legal i tio länder i Europa, bland dem övriga skandinaviska länder? Om jag inte missminner mig har man ganska nyligen i Danmark eller i Norge företagit en ändring i lagstiftningen just för att möjliggöra för dessa ambulerande skrivbyråer att fortsätta sin verksamhet. Frankrike har i likhet med oss ratificerat ILO-konventionen, och där har man funnit att vad som kallas »travail temporaire» är förenligt med konventionen. Nog är det väl egendomligt att vi, som på så många områden försöker samordna vår lagstiftning med de andra nordiska ländernas, plötsligt helt skall avvika just på detta område där de andra nordiska länderna tagit ett steg framåt. På alla områden utom detta skall vi försöka integrera och skapa likartade förhåilanden. Som fröken Wetterström redan har nämnt fick arbetsmarkandsutredningen, där jag var ledamot, på sin tid denna fråga på sin lott. Det var i slutskedet av utredningens mångåriga arbete. Vi ville inte att utredningsresultatet, som vi då nästan var i färd med att presentera, skulle försenas. Vi bad därför att »denna kalk» skulle gå ifrån oss. Den gick då vidare till en särskild utredning 1955 inom inrikesdepartementet. Det var förnuftiga karlar som satt i denna utredning; majoriteten, fem mot två, ställde sig positiv och föreslog en lagändring för att möjliggöra dessa skrivbyråers verksamhet. Fröken Wetterström har redan genom citat återgivit något av vad denna utredning inom =<:inrikesdepartementet drog för slutsatser och hur den värderade dessa skrivbyråer. Jag skall därför avstå från att upprepa detta. Det hände emellertid ingenting; utredningen lades på hyllan trots att en lagändring tillstyrktes av flertalet remissinstanser. Just de som hade erfarenhet av skrivbyråernas service tyckte att lagen borde ändras så att verksamheten fick fortsätta utan att man hade detta ständiga hot om straff hängande över sitt huvud. Åren rullade vidare och ingenting hände. Jag tror att det väcktes ett och annat åtal — ett för övrigt med frikännande dom i rådhusrätten i Stockholm trots högsta domstolens utslag 1962. Så kom den nya utredningen i november förra året som fröken Wetterström åberopade. Det är hårda direktiv, mycket hårda! Avsikten synes vara att definitivt strypa skrivbyråernas verksamhet. Förutsättningen för utredningen är nämligen enligt dess direktiv att »förmedling i förvärvssyfte inte skall till låtas». För klarhetens skull kan jag tiillägga att dessa direktiv även gäller den s.k. uthyrningsverksamheten inom företrädesvis varvsindustrin, men vår motion gäller enbart skrivbyråerna och icke denna uthyrningsverksamhet. Enligt direktiven bör man pröva om inte straffet, som nu är dagsböter, bör skärpas så, att domstolarna kan vid vite förbjuda dem att forsätta sin verksamhet. I motionen har vi också föreslagit att de som berörs av denna utredning — det är skrivbyråerna och de arbetssökande kvinnorna — skulle bli representerade i utredningen. Nu säger andra lagutskottet om detta, att företrädare för olika arbetstagarorganisationer ingår i utredningen. Detta vill jag ingalunda bestrida. Där sitter representanter för olika arbetstagarorganisatione:'; men inte en enda kvinna — jag höll på att säga: som vanligt. I denna utredning, sitter alltså inte en enda kvinna, trots att det är dem utredningen särskilt berör. Det rör de kvinnor som driver skrivbyråerna och i än högre grad de kvinnor som söker tillfälligt arbete ge nom skrivbyråerna. Förra året rörde det sig om cirka 1 800 personer, förmedlade enbart genom 13 av de cirka 85 existerande företagen. I direktiven diskuteras även möjligheten att bestraffa inte bara, som hittills, skrivbyråerna utan även arbetsgivare som utnyttjar förmedlingen. Ja, om dessa inrikesministerns intentioner i direktiven förverkligas, då har verkligen försvarsministern, arméstabschefen — den blivande ÖB — de här landshövdingarna, generaldirektörerna och hundratals andra toppämbetsmän anledning att skärpa sig!

Det tycker inte jag, herr talman. Jag yrkar bifall till reservationen av herr Häbinette och fröken Wetterström.

Herr talman! Herr Björkman har en lång stund haft stor glädje av att tala om hur departement och andra inrättningar använder sig av vad han kallar illegal arbetskraft. Jag får kanske något dämpa hans glädje genom att upplysa om att den arbetskraft som har använts i departementen i fråga är legal. De kontorsanställda har en organisation som förmediar arbetskraft. Dessutom har departementen i stor utsträckning använt sig av denna arbetskraft genom att man skickat ut arbeten för renskrivning. Det ligger alltså inte så till som herr Björkman har gjort gällande. År 1948 beslöt riksdagen att de skulle finnas en statlig offentlig arbetsförmedling, vilket i princip innebär att all service till arbetssökande och arbetsgivare skall vara kostnadsfri. Kostnaderna betalar vi alla genom våra skatter. Denna service har mer och mer utökats och förbättrats.

Det ligger således inget vinstsyfte i att samhället sköter om fördelningen av arbetskraft och arbetstillfällen; det är huvudprincipen som vi i dag har att diskutera. Alla skall ha rätt att få denna service, och den skall inte ges i vinstsyfte. Vissa organisationer har dock efter särskilt tillstånd möj lighet att bedriva sådan arbetsförmed-. ling, under förutsättning att de endast: tar ersättning för vad man kan kalla driftkostnader. Det är alltså bara kostnaderna för själva förmedlingsverksamheten som får täckas av avgifter. Det finns några sådana förmedlingar, som är fullt legala. Bland annat inom musikoch teaterområdet, där man har speciella förhållanden, har vissa organisationer rätt att driva arbetsförmedling. : De skrivbyråer det nu är fråga om, d.v.s. firmor som anställer kvinnor och i sin tur hyr ut dem till företag av olika slag, bedriver en illegal arbetsförmedling. Den föregående talaren har: ju själv verifierat detta. TCO, LO och majoriteten av AMS:s styrelse har tidigare avslagit de propåer som framställts om avsteg från principen om att förmedlingsverksamhet inte får bedrivas i vinstgivande syfte. I direktiven. till den utredning som bl.a. fröken Wetterström talade om och som tillsattes i november förra året har särskilt påtalats just detta att tendenserna pekar mot :att man på fler och fler områden försöker sig på privata arbetsförmedlingar i vinstsyfte. Av den anledningen har i utredningens direktiv angivits att man bör försöka stävja en utökning av den olaga uthyrningsverksamheten. Man har fått i uppdrag. att' föreslå effektivare sanktioner för att man skall kunna förhindra en vidareutveckling av en sådan verksamhet som just dessa skrivbyråer bedriver, inte minst med hänsyn till de risker som den arbetskraft ikläder sig som anlitar förmedlingsverksamhet av detta slag.

Det har i Göteborg helt nyligen förekommit fall som visar detta. Det gällde en varvsarbetare som omkom under ar betet, men som på grund av att han hade fått anställningen såsom uthyrd arbetskraft inte hade det efterlevandeskydd som tillförsäkrats de arbetare som är anställda av en arbetsgivare genom arbetsförmedlingens medverkan. Vad beträffar skrivbyråerna har, såsom fröken Wetterström redan talat om, högsta domstolen en gång fastslagit att deras förmedlingsverksamhet bedrivs i förvärvssyfte och således bör vara förbjuden. Trots detta fortsätter motionärerna att begära att man skall göra undantag för dessa skrivbyråer. De säger att det är så betydelsefullt för hemmafruarna att på detta sätt kunna få deltidsarbete; inte minst herr Björkman framhöll detta. Det är alldeles riktigt att många hemmafruar vill ha deltidsarbete. Men möjligheterna till halvtidsarbete och över huvud taget till deltidsarbete har mer och mer vidgats också när det gäller den offentliga arbetsförmedlingen. Jag har i dag talat med arbetsförmedlingen hemma i Karlstad. Där verifierade man att arbetsgivarna i mycket större utsträckning än tidigare efterfrågar arbetskraft för halvtidsanställning; kvinnliga sökande vill nämligen gärna ha halvtidseller deltidsarbete. Det hela fungerar ochså mycket bra. De kvinnor som arbetar hemma men som vill ut på arbetsmarknaden har kanske för länge sedan utbildat sig på området i fråga eller har i många fall inte någon utbildning alls. De kommer till arbetsförmedlingen och omskolas eller uppskolas sedan i stor utsträckning av arbetsmarknadsverket. I mitt eget län utbildas årligen på kontorskurser omkring 50 kvinnor som sedan förmedlas arbete direkt genom kurscentralerna. Efter avslutandet för någon vecka sedan av den senaste kursen med 30 deltagare har alla utom en fått anställning genom kurscentralen.

Herr Björkman ondgjorde sig över att utskottet nu har skrivit så negativt jämfört med vad som var fallet 1963. På det vill jag svara att det inte är så underligt, ty 1963 var det ingen utredning som arbetade med dessa frågor.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

Herr talman! Fröken Sandell sade att efter tillkomsten av den statliga, offentliga arbetsförmedlingen, som ju inrättades 1948, så är det naturligt att allmänheten får sitt behov av service på området fyllt genom den. Men då vill jag fråga fröken Sandell: Varför söker sig arbetsgivarna, från Kungl. Maj:ts kansli och nedåt, utanför arbetsförmedlingen för att erhålla den service man behöver i vissa lägen, t.ex. vid toppbelastningar i arbetet, då man måste ha kunnigt folk som på nolltid kan sättas in och fullgöra arbetsuppgifterna? Det måste väl vara så — och detta innebär i och för sig inte något klander — att arbetsförmedlingarna, kanske till följd av bristande resurser, inte kunnat bygga ut sina arbetsformer tillräckligt mycket för att tillgodose allmänhetens behov av service på det område vi talar om. Måhända kan detta genomföras på längre sikt, men jag tycker för egen del att alla skäl talar för att åtminstone ännu så länge tillåta de ambulerande skrivbyråerna att fortsätta sin verksamhet och att betrakta den vara fullt laglig. Fröken Sandell säger, vilket är ganska märkligt, att det inte är fråga om vad som fungerar effektivt eller inte, utan att det är fråga om principer. Man skall alltså till varje pris driva igenom en princip fastän man vet att verkningarna av denna i verkligheten inte blir tillfredsställande. Utskottets talesman framhåller vidare att det finns risk för att de som nu tar anställning hos ambulerande skrivbyråer inte får några sociala förmåner. Jag begriper inte detta argument; den anställande skrivbyrån betalar ju avgifter för de sociala förmånerna. I alla andra fall än sådana där arbetstiden inte är tillräcklig för att kvalificera för sociala förmåner måste de anställda såvitt jag förstår erhålla sociala förmåner, oavsett om uppdraget anvisats genom arbetsförmedlingen eller genom en anbulerande skrivbyrå. Slutligen måste jag säga till fröken Sandell att allmänheten och de anställda på skrivbyråerna säkerligen inte uppfattar den aktuella verksamheten som arbetsförmedling. Var skall för resten gränsen dras? Man kan t.ex. jämföra en ambulerande skrivbyrås verksamhet med den som bedrivs av t.ex. ett städbolag, som tillhandahåller personal för städningsuppgifter, vilka utförs i hemmet eller på annan plats och vilkas omfattning bestäms av arbetsgivaren. Var skall man dra gränsen mellan dessa fall?
Herr talman! Det finns anledning att ställa en fråga i anledning av fröken Sandells anförande. Vad kan det bero på att alla de här myndigheterna har anlitat privata skrivbyråer trots att man visste att högsta domstolen år 1962 hade dömt dessa byråer för olaglig verksamhet? Vad kan det bero på att man ändå vänt sig till dem och icke till den offentliga arbetsförmedlingen? Man kan kanske instämma i den princip som fröken Sandell talade om, men om den inte fungerar i verkligheten och man behöver ha ett arbete utfört vid toppbelastning så utnyttjar man de möjligheter som finns, nämligen de enskilda skrivbyråerna, som ger en alldeles utmärkt service, Förmedlingen skall, sade fröken Sandell, vara kostnadsfri. Vi skall inte låta lura oss av uttrycket kostnadsfri. Det betyder inte att förmedlingen inte kostar något. Även den offentliga arbetsförmedlingen kostar pengar, fröken Sandell, och den är alltså inte heller kostnadsfri. Och fröken Sandell tror väl inte att de här byråerna som har godkänts av AMS har en avgiftsfri förmedling. Inte alls. Det står mycket tydligt i arbetsmarknadsstyrelsens beslut att man får ta ut 18 procent och att utöver de angivna förmedlingsavgifterna någon ersättning, avsedd att utgöra gottgörelse för arbetsförmedling, icke i någon form får uttagas. Av detta skulle man tro att dessa 18 procent utgör maximibeloppet. Men är så förhållandet, fröken Sandell? Nej maximibeloppet är det dubbla. Dessa 18 procent inkluderar nämligen inte ATP-avgifter och andra avgifter. Detta gäller t. ex, Svenska skrivbyråoch kontorstrycke:- riförbundet, som är en av de skriv byråer som har: fått tillstånd av AMS att bedriva sådan här verksamhet. Man bör vara medveten om att hur man än gör så kostar förmedlingen i alla fall pengar. som genom : skrivbyrå ställdes till förfogande: inte: kunde få sociala bidrag. Nu betalar ju skrivbyråerna ATP-avgifter och semesterersättning precis som alla andra arbetsgivare, men vad fröken Sandell syftade på var väl flyttningsbidrag och sådana bidrag som utgår inom ramen för . arbetsmarknadspolitiken. Det är möjligt att sådan personal som det här gäller inte kan erhålla bidrag av detta:slag. «+ : Vidare vände sig fröken Sandell mot mig därför att jag sagt att jag tyckte att andra lagutskottets utlåtande i år var så negativt i förhållande till utskottets utlåtande 1963. Som skäl för denna mera "negativa inställning åberopar fröken Sandell att det tillsatts en utredning som inte fanns 1963. Men, fröken Sandell, det gick ju sex år innan denna utredning tillsattes. Vi tyckte att andra lagutskottets utlåtande 1963 var riktigt positivt, men i dag, fröken Sandell, har andra lagutskottet gjort en fullständig helomvändning bara därför att det nyligen tillsatts en utredning. Detta kan ju inte vara något skäl för utskottets negativa inställning.
Herr talman! Här fortsätter både fröken Wetterström och herr Björkman att tala om att Kungl. Maj:ts kansli använder den arbetskraft det gäller. Men jag har redan förklarat att man använder denna arbetskraft på ett så att säga legalt sätt bl..a. genom att lägga ut arbetet till de personer som arbetar inom godkända områden. : Vidare sägs det att det måste bero på de offentliga arbetsförmedlingarnas bristande resurser att tillhandahålla den arbetskraft : man: vill ha, om man an vänder den arbetsförmedling som finns bredvid den offentliga. Jag kan hålla med om att det föreligger brist på resurser. Jag skulle vilja säga att det skulle vara glädjande, om fröken Wetterström och herr Björkman visade samma intresse som för skrivbyråerna när det gäller att skapa resurser åt de offentliga arbetsförmedlingarna, så att deras service kunde förbättras, om fröken Wetterström och herr Björkman nu tycker att den inte är tillräcklig som den är. Men denna service har förbättrats undan för undan, och som jag i mitt tidigare anförande påpekade har arbetsgivarens krav på bl.a. deltidsanställd arbetskraft mer och mer kunnat tillgodoses. När det gäller vad jag kallade sociala förmåner nämnde jag bara några av de bidrag som utgår arbetsmarknadspolitiskt. Jag påstod heller aldrig att den offentliga arbetsförmedlingen är kostnadsfri. Jag sade t.o.m. att vi alla betalar den genom våra skatter. Det innebär att den som söker arbetsförmedlingens tjänster i en eller annan form får dem kostnadsfritt just vid det tillfället, men vi betalar sedan kostnaderna gemensamt. Beträffande skillnaden mellan 1963 och 1970 års utskottsutlåtanden vill jag åter erinra om att det har tillkommit en utredning. I dess direktiv sägs klart ifrån att >i den mån övervägandena ger vid handen att den offentliga arbetsförmedlingen inte på alla yrkesområden ensam kan svara mot rimliga krav på effektiv förmedling och särskild service i anslutning till förmedlingen, bör de fortsatta övervägandena bygga på den gällande lagstiftningen om enskild förmedling». Det är väl tydliga och bestämda direktiv. Av den anledningen har andra lagutskottet inte ansett sig böra ta annan ställning i frågan än vad som här redovisats.
Herr talman! Bara ett par ord i anslutning till vad utskottet säger om arbetsförmedling när det gäller varvsindustrin. Utskottet framhåller att denna fråga är under utredning. Man får då bara önska att denna utredning snabbt blir klar och att punkterna beträffande varvsindustrin kan bli behandlade med förtur. Jag har emellertid ännu en önskan att framföra. Jag har funnit att svenska uthyrningsfirmor är verksamma med att till tyska varv exportera svensk arbetskraft. även detta är en sak som jag hoppas att man kan se över i sammanhanget, så att internationell arbets förmedling — som vi kanske kommer att få än mera av om vi ansluter oss till EEC — också uppmärksammas av utredningen och vi kan få en tillfredsställande lösning även av den frågan.

Herr talman! Som motionär konstaterar jag med tillfredsställelse att utskottet förutsätter att berörda organ informeras om att handikapp generellt inte skall vara hinder för att mottaga fosterbarn. Det uttalandet i utskottets utlåtande stämmer väl överens med vad statens handikappråd har anfört i sitt remissyttrande. Handikapprådet påvisar den mycket skiftande behandling och bedömning som kommunernas barnavårdsnämnder härvidlag tillämpar, och man framhåller att en rättelse bör komma till stånd. Vi motionärer begär inte att de handikappade skall få någon särställning, men vi vill undvika att de på något sätt skall bli diskriminerade. Det gäller här människor som har ett statiskt handikapp. Jag skall inte här ta upp tiden med att referera konkreta fall. Men den kontakt som vi har haft med väljare ute i länet visar tydligt behovet av ändring i gällande Råd och anvisningar från socialstyrelsen. I slutet av sitt utlåtande hänvisar utskottet till den arbetande fosterbarnsutredningen. Jag har tagit del av utredningens direktiv, men jag har inte kunnat finna att direktiven är sådana att utredningen har till uppgift att direkt behandla det problem som har aktualiserats i motionen. Med hänsyn till att utredningens ordförande också är ledamot av det utskott som har avgivit detta utlåtande tar jag emellertid för givet att vi kan förvänta förslag från den utredningen när den i sinom tid blir färdig. Jag skall därför i dag inte ställa något särskilt yrkande, utan avvaktar tills fosterbarnsutredningen har lagt fram sitt betänkande.

Herr talman! Det finns olika sätt att reagera på inför antisemitism. Ett sätt är att knyta sina förhoppningar till den typ av uppskruvad utvecklingsoptimism som hade sin högkonjunktur i förra århundradet. Visst finns antisemitismen kvar, säger man, men den är numera så grundligt komprometterad, av Hitler och andra, att den är på väg att försvinna. Med litet vaksamhet och tålamod skall vi nog få se en värld fri från antijudiska fördomar. Upplysningen ökar, kunskaperna sprids till allt fler och fördomarna vittrar sönder i brist på bärare, — Jag vill kalla den hållningen illusion genom förhoppning. Ett annat sätt är att blunda och släta över. När fakta strömmar emot oss om hur antalet synagogor skärs ned i Sovjetunionen år från år eller om hur »Sions vises protokoll» ges ut i nya upplagor i arabländerna, försöker vissa att förklara bort, vända blicken till annat och dämpa oron. Det finns ju ändå ett antal synagogor kvar och religionen sitter över huvud taget trångt i Sovjet; antisemitism är det inte fråga om, Och »Sions vises protokoll» kan väl inte spela någon större roll; i Mellersta Östern handlar det mera om konflikten med Israel. Så förvandlar man antisemitismen till någonting som egentligen inte är antisemitism utan ingår i andra typer av problem, kriser och förtryck. Jag vill kalla den attityden illusion genom förträngning. En tredje linje är vanligare i dag än kanske någon gång tidigare. Det handlar inte om antisemitism, säger man; det som nu sker i Sovjet, Polen eller Egypten är antisionism, och det är något annat. Man vänder sig där mot Israel och Israels politik och idén om Israel. Men man angriper inte »judar> — vi måste skilja mellan antisemitism och antisionism. Och i skydd av denna bräckliga distinktion är man sedan beredd att blunda för allt det som har antisemitismens traditionella egenskaper: de hatiska karikatyrerna, jargongen om judarnas bedrägliga egenskaper, försöken att stämpla en folkgrupp som ovärdig, farlig eller svekfull. Gomulka gav en gång följande definition: »Det är antisemitism när någon angriper juden därför att han är jude.» Och det är just detta — man diskriminerar judar därför att de är judar — som sker både i Sovjetunionen och i Gomulkas eget land. Ibland lyckas visserligen regimen i Warszawa lura oskuldsfulla besökare att tro att förföljelse inte förekommer och att det hela är en rent sakpolitisk konflikt om synen på krisen i Mellersta Östern. Ett reportage från Polen i Dagens Nyheter i söndags får väl gå till presshistorien som ett ovanligt trist exempel på hur en journalist kan duperas att säga det som härskarna önskar genom att han inte kontrollerar fakta eller avslöjar tillrättalägganden. Vad som skett i Polen har varit en systematisk utrensning av judar från ledande befattningar och ett systematiskt misstänkliggörande av den nationella pålitligheten hos den lilla grupp av judar som finns kvar i landet. Alvar Alsterdal har i en utomordentlig bok visat hur den kampanjen har flera av antisemitismens vanliga egenskaper. Att söka fly undan den insikten genom att kalla alla tarvligheter för »antisionism» — eller som Lars Åke Berlings DN-artikel talar om en tidigare »judisk överrepresentation»> i den polska administrationen — vill jag kalla för illusion genom förfalskning. Det är tre sätt att närma sig antisemitismen i dag. Jag tror det är viktigt att vi bestämt och tydligt avvisar och belyser dem alla, illusionerna genom förhoppning, förträngning och förfalskning. Ty antisemitismen har alltid varit, och förblir, en av de farligaste och mest förrädiska av vidskepelser. När vi diskuterar judarnas situation i Sovjetunionen i dag måste vi se problemen och fördomarna där också som uttryck för tankegångar som är både tidlösa och utan nationella gränser. Det är visserligen först och främst ett mänskligt problem att några miljoner människor på grund av sin tro eller härstamning känner sig mer rättslösa än de annars skulle göra. Det är ett mänskligt problem att kräva att de som vill lämna Sovjetunionen ska få göra det. Och det är förvisso en vädjan om enskilda människors trygghet och lycka när världsopinionen upprörs över t.ex. de 18 georgiska familjerna som vädjat om att få resa till Israel. Men mänskliga tragedier har ofta en ideologisk bakgrund. Och det vore fel av oss att bortse från att det som nu händer i Sovjet har sina rötter i föreställningar som liknar dem som i vår tid fört Europa till dess största katastrof. Antisemitismen är, jag upprepar det, en internationell idé och företeelse. Den är en av de mest seglivade fördomar man kan tänka sig. I några tusen år har judar förföljts och förintats för sin tro och sitt ursprung. I nästan alla århundraden har diskriminering av judar förekommit. Den har varit mer eller mindre hård, mer eller mindre omfattande — men den har nästan alltid funnits där som ett inslag i samhällen av helt olika typ och i helt olika utvecklingsstadier. Och i vår tid har antisemitismen gått mot ett slags fulländning i ondska och slutgiltighet. Men i antisemitismens långa historia återkommer gång på gång vissa drag och inslag. Propaganda mot judar och förföljelser av judar har tagit fart främst när de styrande, eller grupper inom befolkningen, sökt syndabockar för misstag och olyckor. Ett förlorat krig, en smittsam massjukdom, en okontrollerad inflation — plötsligt behöver man något att skylla på och att rikta kritiken mot. Judarna har då ofta varit idealiska. De har, som någon sagt, varit tillräckligt fåtaliga för att vara ofarliga och tillräckligt många för att kunna framställas som ett hot. Och så har då kampanjerna startat, misstankarna fått kraft och kontur och hetsen mot en folkgrupp ibland exploderat i pogromer och massmord. Var det inte judarna som förgiftade brunnarna och spred digerdöden över Europa? Så trodde många på 1300-talet. Var det inte judarna som tjänade och inspirerade den polska och ryska godsägarklassen? Det menade halvt förslavade bönder i Polen och Ukraina på 1600-talet. Var det inte judarna som parasiterade på andras arbete, tog bröd och pengar från riktiga ryssar? Det ansåg, eller påstod, Rysslands statsledare under 1800-talets andra hälft. Var det inte judarna som stötte dolken i Tysklands rygg och drev fram den ärelösa Versaillesfreden? Det menade det nationalsocialistiska parti som bildades i Tyskland för 50 år sedan. Var det inte judarna som låg bakom omvärldens tryck på den nya kommunistiska stormakten? Det var ett av Stalins teman under Moskvarättegångarna på 1930-talet. Och så har då härskarna eller pöbeln kunnat utlösa ett yttre eller inre tryck i förföljelser mot en grupp inom det egna folket. Och judarna har då, som sagt, ofta varit perfekta syndabockar. Genom särlagstiftning har man ibland tvingat dem från vissa yrken till andra yrken. Sedan har man sett att judarna ägnat sig framför allt åt det som de fått tillstånd att göra och bedriva, t.ex. handel eller bankirverksamhet. Så har det i sin tur blivit ett bevis på hur rätt man hade när man genomdrev särlagstiftningen. Här ser vi diskriminering, ens onda cirkel: hur fördomar skapar förbud, hur förbud skapar en viss social gruppering och hur den sociala grupperingen sedan tycks bekräfta fördomarna. Men antisemitismen har varit värre än så. Den har nästan alltid varit ett förebud om något annat och ofta något ännu farligare. Antisemitismen har ständigt varit den totalitära statens, den totalitära rörelsens eller den totalitära människans väg att förtrycka genom att hetsa, att få anslutning från andra genom att spela på strängar av hat och skräck. >»Om judarna inte hade funnits hade man tvingats uppfinna dem>, sade Hitler några månader före sin död i samtalen med Rauschning. Människor ger inte sitt stöd till diktaturer eller diktaturpartier om de inte är skrämda av en fara och får fienden utpekad. Massakrerna i Ryssland på 1800-talet var de ledandes teknik att dressera massorna genom att låta dem döda och förstöra i judarnas getton. De antijudiska slagorden kring Dreyfusprocessen var de etablerades försök i Frankrike att hindra demokratiseringen och slå vakt om sociala privilegier. Nazisternas kampanj mot judarna i 1920 talets Tyskland var deras sätt att undergräva förtroendet för demokraterna i Weimarrepubliken. Morden på judar under Stalins sista år var hans desperata försök att stötta tyranniet genom grupphets. Den antisemitiska kampanjen i arabvärlden är ofta regimernas försök att dölja nederlag genom «att skylla dem på dunkla krafter och konspirationer. Och tro inte att demokratierna i Europa i dag är fria från den smittan. För några veckor sedan läste jag i tidningen om en våg av antisemitism i den franska staden Amiens norr om Paris. Affärer ägda av judar påstods av en del vara centraler för vit slavhandel. Man bojkottade judiska butiker, pekade finger åt judiska barn, gav spridning åt myterna genom det försåtliga ingen rök utan eld>. Och så blev någ ra missförstånd en löpeld och löpelden vapen i reaktionärers händer. Vi har också i Sverige sett hur fanatikers angrepp mot Israel kommit att spela på stämningar och nyttja formuleringar som passerat gränsen mellan antisionism och antisemitism. I riksdagens utrikesdebatt förra året citerade jag ur Staffan Beckmans bok »Palestina och Israel». Och vi har sedan dess sett hur en del extrema grupper i vårt land i ord och tanke anslutit sig till al Fatah och andra palestinska gerillaorganisationer. De har inga invändningar att göra mot de antisemitiska inslagen i dessa rörelsers propaganda. Tvärtom fann jag på en utställning i Stockholm häromdagen en färggrann affisch uppsatt i propagandasyfte — senast såg jag den i Damaskus förra sommaren — där en liten skrikande, kroknäst judegubbe spetsas på en arabisk bajonett. Den karikatyren hade inte kunnat göras bättre i Der Stärmer. Också den affischen faller in i den idétradition som jag här har försökt teckna. Antisemitism har i regel varit försök att förråa debatten och på så vis försvaga en demokrati eller stärka en diktatur. Därför har de antisemitiska tongångarna haft svårast att få fäste hos klart progressiva grupper som stått på klart demokratisk grund. I extrema rörelser till höger och vänster har antisemitismen ofta varit populär eller tolererad. I liberala och socialdemokratiska partier däremot har antisemiterna haft sina mest lidelsefulla motståndare. Vi kan inte förstå det som händer i Sovjetunionen i dag utan att ha den idétraditionen klar för oss. Hugo Valentin skrev för åtta år sedan att antisemitismen verkar »som en kedjereaktion i brutalitetens tjänst, undergrävande själva grunden för vår civilisation: aktningen för människovärdet». Jean Paul Sartre har uttryckt samma tanke så att »inte en enda fransman kan kän na sig säker så länge en jude, i Frankrika eller annorstädes i världen, måste frukta för sitt liv därför att han är jude». Därför är det vår plikt att visa vad som händer också med judarna i Sovjet, nu i början av 1970-talet. Det är ett uttryck för solidaritet, självfallet. Men det är också något mer. Antisemitismen är en vidskepelse som inte känner några nationsgränser; därför måste den belysas och bemötas över nationsgränserna. Om den ökar i omfång och styrka hotar den många, många fler än dem som först berörs; bl.a. därför måste vi som inte själva direkt blir drabbade också ta till orda. Men, kan någon invända, nu gäller det ju inte utplåning eller dödande. Judarnas behandling i Sovjetunionen är en följd av hur man ser på minoriteter i det landet. Vi vet genom allt fler fakta att det inte förhåller sig så. Massor av andra språk lärs ut till minoriteter — men inte jiddisch eller hebreiska till de judar som önskar det. Andra mycket mindre grupper har långt större frihet och resurser än de omkring tre miljoner judarna i Sovjet, som nu är nästan förbjudna att trycka böcker på sina språk. Man har drastiskt minskat judarnas antal i t.ex. armén och förvaltningen. Mosaiska trosbekännare angrips med större brutalitet än anhängare av andra religiösa riktningar. I en bok av en ledande sovjetisk antisemit — de får sina böcker publicerade i Sovjet! — sägs det att judaism och sionism har samma mål: att andligen »förslava hela mänskligheten». Efter sexdagarskriget har kampanjen skärpts. Man talar om »sionistiska gangsters» och publicerar karikatyrer och slagord som i hatiskhet och vulgaritet påminner om dem som giordes i Tredje Riket. Och de som ansöker om utresetillstånd blir trakasserade i hemmet och på arbetsplatsen, deras barn förhörs i skolan och får lida. Om antisemitismen i Sovjetunionen och delar av Östeuropa handlar vår fyrpartimotion, II: 358. Vi begär att riksdagen skall uttrycka »sin oro för och sitt avståndstagande från de antisemitiska inslagen i den politik som förs i Sovjetunionen och delar av Östeuropa, främst Polen». Vi önskar också att riksdagen »uttrycker som sin mening att de judar i Sovjetunionen som önskar utvandra bör beredas möjlighet att göra det». Jag antar att man kan säga att utrikesutskottet har tagit emot vår motion med förståelse. Man hänvisar i klämmen till motiveringen. Och i motiveringen slår man fast värdet av internationella deklarationer och konventioner för att skydda grupper som på grund av ras, religion eller etnisk tillhörighet diskrimineras. Utskottet utgår från att regeringen också i fortsättningen följer de här frågorna med uppmärksamhet och i sina ställningstaganden stödjer Förenta nationernas principer om skydd mot förföljelser av individer och grupper. Det är bra att detta sägs. Det betyder att utskottet och riksdagen inser en del av allvaret i den fråga som vi har tagit upp. Skall jag vara uppriktig vill jag ändå lägga till att jag personligen inte är någon beundrare av det sätt att skriva utskottsutlåtanden på som här demonstreras. De motioner som behandlas gäller ju först och främst förhållandena i Sovjetunionen. Men de enda regimer och områden som med utskottets egna ord nämns vid namn när diskriminering exemplifieras är södra Afrika, apartheidpolitiken och det portugisiska kolonialväldet. Kammaren vet att jag ägnat de frågorna och de förföljelserna ett stort intresse. Men motionerna nu handlar om andra områden i världen, och dessa kunde gott ha nämnts direkt och mer än i det citat från 1968 där utrikesministern tar avstånd från judeförföljelserna i Polen. Utskottet kunde också mer bestämt än genom allmänna hänvisningar till FN-deklarationer ha uttryckt som sin mening att judar som vill lämna Sovjet bör ha rätt att göra så. Ett sådant ställningstagande gjordes av en av kamrarna i det holländska parlamentet för några månader sedan. Samma uppfattning i klara och bestämda ordalag uttryckte presidenten för det schweiziska parlamentet på partiledarnas vägnar samma månad. Ändå är utskottets hänvisning till Förenta nationerna av värde. I den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, som generalförsamlingen antog 1948, stadgas att var och en har rätt att lämna varje land, inbegripet sitt eget. Och i den konvention om medborgerliga och politiska rättigheter som generalförsamlingen beslutade om 1966 inskärper man i den tolfte paragrafen just rätten att lämna sitt eget land, om inte den nationella säkerheten, hälsovården och annat liknande lägger hinder i vägen. Den rätten har inte judarna i Sovjetunionen. Många, många av dem vill lämna landet och resa till Israel. Tiotusentals har ansökt om att få emigrera. Men den överväldigande majoriteten får avslag. Nu når oss allt fler brev från judar i Sovjet, som beskriver det hårdnande förtrycket och hur de i strid med givna löften inte får återförenas med släktingar i andra länder. Jag fick för några veckor sedan tillgång till ett sådant brev från nio familjer, sammanlagt 24 personer, i Leningrad. De hade beslutat att under offentligörande av sina namn och adressser vädja till FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna att få lämna Sovjetunionen. De vill leva i Israel med sina släktingar, d. v. s. med dem som inte dödades av nazisterna utan lyckades ta sig till Mellersta Östern. De vill utöva judisk kultur och judisk religion — det är svårt i Sovjetunionen. De är av olika ålder och tillhör skilda yrkesgrupper. De har varit lojala medborga re i Sovjetunionen. Men deras ansökningar om att få resa till Israel avslås eller lämnas utan åtgärd. Det var innehållet i det brev som jag sände vidare till FN-kommissionen för de mänskliga rättigheterna. Många liknande vädjanden har nått oss under de senaste månaderna. Mycket tyder på att den antijudiska kampanjen i Sovjet nu fortsätter att skärpas liksom den gjort under perioden efter sexdagarskriget i juni 1967. I mars i år kunde man i Pravda läsa att det var »sionisterna» som medverkade i tyskarnas massmord på judar i Babij Jaar i Kiev. »Tragedin i Babij», sade man i det sovjetiska partiorganet, »förblir inte bara ett monument över hitlerismens kannibalism, utan också en oförglömlig skamfläck för deras medbrottslingar och lärjungar — sionisterna.» Sådana uttalanden, och de är många, nära nog fulländar de antisemitiska teorierna. Det är alltså judarna som själva dödar judar. Ansvaret för den största katastrofen i det judiska folkets historia läggs på det judiska folket självt. Och i förlängningen av sådana nästan sjukliga fantasier ligger anklagelsen att det är »sionisterna» som i dag är bärare av den nazistiska viljan till folkutrotning. Nazismen besegrades men sionismen finns kvar. Att en stor del av judarna i Sovjetunionen vill lämna sitt land är därför ingenting att förundra sig över. Att så många öppet visar detta avslöjar förföljelsernas hårdhet och omfattning. Själv upplever jag en stor medkänsla och en gränslös beundran för de människor som sett så mycket av 1900-talets största förbrytelser och som nu åter finner hur vidskepelsen nyttjas som politiskt vapen mot dem men som ändå med sådant mod och sådan värdighet står upp för sin tro, sin rätt och sin framtid. Att sprida information om judarna i Sovjet är därför, jag upprepar det, något vi måste göra först och främst för deras skull -— men också för vår egen. Det är alltid lätt att fly till det jag kallat »illusionen genom förhoppning», tron att faran är över, att antisemitismen visserligen finns kvar på sina ställen men knappast har kraft att åter breda ut sig. Det fanns de som trodde så på 1920-talet, och vi får inte göra samma misstag. Jag varnar inte för en ny nazism, men jag varnar för en utvecklingstro som gör kampen mot antisemitismen till något perifert och nästan förflutet. Jag började med de tre illusionerna om antisemitismen — förhoppningens, förträngningens och förfalskningens illusioner. Får jag sammanfatta med en fjärde risk som vi kanske löper. Demokrati är, bland mycket annat, respekt för den enskilda människan, hans eller hennes tro, åsikter, individuella egenskaper och ambitioner. Den respekten kan sägas vara kärnan i demokratin. Från den härleder vi kraven på medborgerliga friheter och allmän och lika rösträtt. Om den kärnan i demokratin angrips och ifrågasätts är hela vårt styrelseskick i fara. Varje rörelse och tanke som kränker den enskildes integritet och i dess ställe sätter gruppfördomar och hets mot utpekade kollektiv måste därför med särskild skärpa bekämpas i debatten och i internationell opinionsbildning. Och just antisemitismen är den klassiska formen för en grupphets, där anklagelserna är särskilt farliga genom att de ofta antyds och suggereras fram i ordsammanställningar, misstänkliggöranden och paralleller. Den risk vi löper är med andra ord att vi inte tillräckligt ofta knyter ihop farorna för en pågående, uppblossande eller latent antisemitism med det hot mot demokratin som de utgör. Judarna i Sovjet lever visserligen i en ickedemokratisk stat, det är riktigt, men diskrimineringen av judarna där blir ett slags extra förtryck i stor skala och ett ytterligare hinder för en framtida li beralisering. Var helst gruppfördomar får fäste så förråar de människors och nationers handlande. Och kan vi därför göra något för judarna i Sovjet är det vår plikt som medmänniskor och demokrater att göra det.

Herr talman! Jag ber också att få instämma i vad som här yttrats av herr Ahlmark. Här ligger nu riksdagens svar, dess uttalande i ett par allvarliga frågor, men man talar i viss mån om något annat. Kommunism i maktställning har visat sig innebära förtryck. Kommunismen talar om demokrati men formar alltid staten till diktatur. De som tänker på ett annat sätt än ledningen tystas eiler likvideras. Vi lever ännu i en demokrati. Vi kan glädjas över det — och vi skall undvika att lägga oss i andra staters styrelse och andra folks inre angelägenheter och tacksamt hålla oss på vårt hörn och berömma vår frihet och vår solidaritet. är det inte så? För min del tror jag att vi måste låta folken i princip själva bestämma om det skall bli en ändring av regimen eller förhållandena i ett land. Jag vill inte gå in och ordna revolter eller gerillastrider i andra länder. Inte heller tror jag att vi alltid förbättrar saken genom att skrika eller demonstrera eller ordna protestmöten. Varför skrev vi då motionen om avståndstagande från förföljelserna mot de kristna i Sovjetunionen och i andra diktaturstater? Jag har mött den frågan några gånger och skall försöka besvara den. Låt mig först förklara att vi inte hyser agg eller motvilja mot de folk det är fråga om. Vi menar inte att vi svens kar eller vi i Norden är bättre männi: skor. Vår protest är mot kommunismen när den utövar makt och våld mot oliktänkande.

Det finns alltfort medmänsklighet. Det finns mänsklighet ännu bland oss, fastän brutalitet och bestialitet brett ut sig i världen, ty vad är det som händer just nu just i vår värld bland våra samtida? Människor sitter fängslade för sin tros skull. Några av dem har skrivit till FN och åberopat förklaringen om de mänskliga rättigheterna från år 1948 och generalförsamlingens konvention år 1966 om de medborgerliga och politiska rättigheterna utan att få något egentligt svar, utan att något gjorts på allvar. De har också skrivit till den internationella juristkommissionen utan resultat. De har fått ett svar, men ingenting har skett. Vad är det då som sker? Under fem årtionden har den ideologi som berömmer sig av att vara världsbefriaren i europeiska och asiatiska länder likviderat många människor — jag har uppskattat de förföljda till minst en miljon om året under dessa 50 år. Jag har sedan ungdomen läst och följt med vad som sker med de kristna och med judarna i de s.k. socialistiska länderna. Men den norske prästen Nils Jakob Tönnesen uppger i sin bok »Vår tids martyrer» som utkom i Norge 1969, att kunniga och erfarna män uppskattar antalet dräpta till minst tio miljoner under femtio år. Medan vi levat här i vår frihet har dessa våra samtida, våra medmänniskor dödats. Och om summan av de dödade uppgår till ett åttasiffrigt tal, som Tönnesen säger, så kan man givetvis tiodubbla den siffran, om man vili ange hur många som plågats på annat sätt, som fängslats, förvisats, berövats frihet och egendom eller mist anhöriga, fått hugg och slag. Det är alltför fasansfulit att tala om, åtminstone i ett parlament! Men vad skall det då inte vara för dem som drabbats av detta? Det finns så mycket lögner som har utspritts om dessa kristna. Man påstår att det inte är för sin kristna tro som de är förföljda. Jag har här ett klipp ur Dagens Nyheter för något mer än ett år sedan med rubriken »>Rysk förföljelse. Sovjets evangeliikristna spridare av religiöst gift.> Det är alltså anklagelsen. Alla som närmare lärt känna dessa människor vet ju, att detta också är lögner, liksom man ljuger om judarna. : Nu har alltså utrikesutskottets utlåtande nr 5 kommit. En del sägs, men jag tycker som sagt, att man talar om någonting annat. I utlåtandet redovisas vad man försökt göra på sina håll i den fria världen.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 Om jag nu får tala riktigt fritt — och jag vågar väl göra det, eftersom det är så sent och ingen behöver vänta på någon votering — skulle jag vilja säga följande, fastän det tar tid. Vi som är motionärer tror, att om Sveriges riksdag skrev en rad till, skulle det ha sin betydelse. Jag har för min del tänkt så här. Riksdagen består av mer än 380 människor som alla är kristna och som nästan alla hör till svenska kyrkan. De är alltså i tron bröder till martyrerna. Säkert vill de alla i humanitetens namn protestera. De vill mänsklighet! De håller på medmänsklighet! Men låt mig tilllägga att ännu starkare är den mänskliga gemenskap som tillika är gudomlig, nämligen det kristna broderskapet. Och de 380 bröderna i den kristna kyrkan som fått den hedrande och ansvarsfulla kallelsen att vara svensk riksdagsman och som alla torde inse, att kristendomen är demokratins grundval och den sanna frihetens och den äkta solidaritetens moder, skulle i dag genom ett riksdagsbeslut kunna tala så klart och högt att de hördes i länderna bakom järnridån. Detta var mina privata funderingar som medmotionärerna kanske inte helt gillar. Utskottet påminner om en interpellation från vårt håll för drygt två år sedan, varvid utrikesministern yttrade att vi inte kan annat än fördöma alla former av förföljelse mot oliktänkande i vilket land det än sker. Det var bra sagt. »I vilket land det än sker>, sade han. Han lovade också stöd åt goda strävanden för att åstadkomma skydd mot förföljelse. Får jag då fråga i dag: Har det skett något från svensk sida under dessa år och är det något som skall äga rum? Jag kanske vågar nämna alt vår statsminister enligt uppgift snart skall resa till en av de stora diktaturstaterna. Kanske är det meningen alt han inte bara skall skaka hand med dess ledare, som krossat många demokratier såsom Estland, Lettland, Litauen och nu senast Tjeckoslovakien, utan att han skall säga att han exempelvis som före detta kyrkominister i frihetens stamort på jorden vill kräva de fängslade kristnas frigivelse. Jag skulle gärna skicka med en hälsning. Och så förbryllar det mig, liksom också herr Ahlmark, att man nu plötsligt kommer ihåg södra Afrika och Portugals kolonier. Är det för att det är så långt dig och för att det är så lätt alt protestera mot apartheid? Till de gravar på den baltiska kusten på andra sidan Östersjön, där så många begravts levande för att de trott på Herren Jesus, är det så nära. När utrikesministern nämner Hitlertidens massakrer har han allas vårt medhåll, men jag menar att Stalin dräpte mångdubbelt fler människor än Hitler, den man vars skrikande radiotal jag i min ungdom och många med mig stundom åhörde i fasa och sorg över människans förnedring. Utskottet förutsätter »att regeringen även i fortsättningen kommer att följa dessa frågor med uppmärksamhet —-— — >» Ja, det tror och hoppas vi. Men i motionerna I: 534 och II: 626 har inte i första hand krävts ytterligare åtgärder av regeringen ensam. Motionärerna har hemställt att >riksdagen måtte uttala sitt avståndstagande från kristendomsförföljelserna i Sovjetunionen och andra diktaturländer». Det vore ytterst värdefullt om detta kunde ske på ett tydligare sätt. Jag har frågat dem som känner de kristnas ställning bakom järnridån i dag om vår manifestation av medkänsla och våra yrkanden kunde skade de kristna. Man har svarat mig att så inte är fallet. Tvärtom är det så att den fria världens aktioner och vädjanden kan åstadkomma förbättringar.

Herr talman! Det är en mycket allvarlig fråga vi nu diskuterar, och jag hoppas därför att kammarens ledamöter ursäktar att jag tar ytterligare några minuter av deras tid i anspråk. Jag kan instämma i vad som tidigare sagts i båda de aktuella frågorna. Jag tillhör motionärerna i frågan om de kristnas ställning i öststaterna. Herr Tore Nilsson har nämnt Richard Wurm brand, och jag tänkte till kammarens protokoll läsa in några korta passusar ur en av dennes böcker, vilkens titel är »Torterad för Kristi skull». Den är utgiven på förlaget Evangeliipress i Örebro. Richard Wurmbrand, som själv har upplevt de kristnas förhållanden i framför allt Rumänien, är luthersk pastor. Han har tillbringat 14 år i kommunistiskt fängelse, och han har därvid i Rumänien utsatts för tortyr. I sin bok har han lämnat en ingående beskrivning av hur denna tortyr går till. Det är ruskiga exempel, som inte på något sätt står efter nazisternas dåd. Både Richard Wurmbrand och hans hustru fängslades. Han nämner att hans son fick ströva omkring på gatorna efter att ha blivit lämnad ensam med både far och mor i fängelse. Det ansågs vara ett brott att hjälpa de kristna martyrernas familjer. Två kvinnor som hjälpte pojken arresterades efteråt och fick så hård prygel att de fortfarande efter 15 år är invalider. En dam som riskerade livet genom att ta sonen, Mihai, till sitt hem dömdes till åtta års fängelse för brottet att ha hjälpt de fängslades familjer. Alla hennes tänder sparkades ut och hon kommer aldrig att kunna arbeta mer. Hon är krympling för livet. Det redovisas också andra ruskiga tortyrexempel. Han tar upp ett fall med en namngiven pastor, som torterades med glödande järnstänger och med knivar. Han blev pryglad och sedan utsatt för utsvultna råttor i cellen, vilka fördes in genom ett kraftigt rör. Han kunde inte sova, ty han måste försvara sig hela tiden. Om han vilade sig ett ögonblick, blev han angripen av råttorna. Han tvingades stå i två veckor, men han uthärdade ståndaktigt. Till slut förde man dit hans 14-årige son och piskade honom till döds inför faderns ögon. Han talar också om hur kristna bands fast vid kors under fyra dygn. Korsen lades sedan ned på golvet, och hundratals fångar måste uträtta sina fysiska behov över ansiktet och kroppen på de korsfästa människorna. Sedan restes korsen upp, och kommunisterna gycklade och hånade: »Titta på er Kristus, så vacker han är»! Det finns ingen anledning att betvivla dessa händelser då de har återgivits av en person som verkligen upplevt dem. Han skriver också om att Sovjetpressen rapporterar om en våg av massarresteringar och rättegångar. På en plats inspärrades 82 kristna på sinnessjukhus. 24 av dem dog efter några få dagar »på grund av för långa böner», som det sades. Det värsta lidande som kan tillfogas de kristna är, säger han, att det uppdagas att de lär sina barn tro på Kristus. Då tar man barnen från dem för all framtid, och besök av barnen förvägras dem. Ja, det här är vittnesbörd av Richard Wurmbrand, som har suttit 14 år i rumänska fängelser. Det finns också nya rapporter om hur det går till i dagens läge. Det har på vissa håll möjligen blivit lättnader, men det är svårt att säga i vilken omfattning. En polsk evangelist säger att folk är rädda som rådjur när det blir tal om Bibeln. Man måste smyga med sin tro i Polen, ty trycket från de styrande är tungt. Man törs inte närma sig en person förrän man vet vem han är och att han inte är en angivare. I Sovjet fortsätter den underjordiska kristna kyrkan att arbeta. Mötesledarna får dryga böter om de anordnar kristna sammankomster. De åtalas för olovligt religionsutövande. Många får fängelse, men verksamheten fortsätter. Helt nyligen har det blivit känt att 40 katolska präster i Litauen har protesterat mot att den teologiska utbildningen har skurits ned, att bara ett fåtal nya präser tillsättes, att biskopar deporteras utan att brott har konstaterats och att ungdomar som har gift sig kyrkligt har fråntagits sin mark. Det talas även om att det i Sovjet har förekom mit nya rättegångar med upp till fem års fängelse för dem som undervisat barn och ungdom i kristen tro. Man kan fråga sig varför man har så lätt att tala om andra saker, egentligen vad som helst, men så svårt att tala om dessa frågor, om förföljelserna i Öststaterna. Om en ishockeyspelare t.ex. blir lätt skadad — han kan vricka en fot eller en hand — skrivs det sida upp och sida ner i pressen, men om tusentals människor försmäktar bakom fängelsemurar några få mil från vårt lands gränser, bara därför att de är kristna, har man väldigt svårt att säga någonting om det. Jag tycker att det är egendomligt. Utskottet har skrivit ganska positivt om dessa motioner, men jag vill instämma i vad herr Ahlmark sade att man borde ha uttryckt sig mera bestämt. Det skulle inte skada med svenska initiativ i dessa frågor.

Herr talman! Mänsklighetens historia visar otaliga exempel på grymhet och förföljelser mot enskilda och grupper. Trots vår tids stora kunnande på många områden kan även vi i våra dagar visa fruktansvärda händelser. Jag tror att det är Eyvind Johnson som någonstans har sagt att vår tids barn bör inte förhäva sig, vi som inte kommit längre än till atombomben. Utrikesutskottet har emellertid, herr talman, knappast anledning att skildra alla dessa grymheter i sitt utlåtande. De tre talare som delvis har kritiserat utskottets utlåtande har valt metoden att ingående berätta om grymheter som vi i vår tid upplever. Herr Ahlmark valde metoden att berätta ganska mycket ur antisemitismens historia. Jag har ingen invändning att göra mot den skildringen. Såvitt jag kan bedöma är det en riktig skildring. Jag saknar också anledning att kritisera de båda övriga ärade ledamöter som har uttalat avsky för vad som händer när människor — enskilda eller i grupp — utsätts för förföljelse.

Vi kommer att även i fortsättningen stödja dessa strävanden.» Herr talman! Ärade kammarledamöter! Utrikesutskottet vill genom sin hänvisning till detta utrikesministerns uttalande slå fast att de principer, som uttrycks i Förenta nationernas förklaring om de mänskliga rättigheterna och Europarådets konvention med samma ärende, gäller i dag, och i vår svenska utrikespolitik kommer vi framöver alltid att följa dessa.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

tänkandet »Ett renare samhälle».

Jag tillåter mig därför att erinra om angelägenheten av en snäv tidsbegränsning av yttrandena i frågedebatterna. I en till kammarens ledamöter utdelad stencil har redovisats ordningsstadgans föreskrifter och konstitutionsutskottets och talmanskonferensens uttalanden om begränsning av anförandenas längd i frågedebatterna.
Herr talman! Herr Persson i Skänninge har frågat vilka åtgärder chefen för industridepartementet avser att vidta för att bereda sysselsättning åt dem som friställs vid YFA i Norrköping och som på grund av familjeförhållanden och dylikt inte kan ta anställning på annan ort. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Nedläggningen av YFA, som genomförs i höst, berör totalt 912 anställda, varav 430 kvinnor. Möjligheterna att omplacera personalen underlättas av att läget på arbetsmarknaden i Östergötlands län för närvarande kännetecknas av stor efterfrågan på arbetskraft. Vid mitten av mars fanns 2 775 lediganmälda platser, medan 1524 personer var registrerade som arbetslösa. I Norrköping var antalet arbetslösa 570. Antalet lediga platser var 748. Fram till dess nedläggningen av YFA är genomförd beräknas emellertid nyanställningsbehovet hos företagen i Norrköpingsområdet komma att öka väsentligt. Förutsättningarna för personalen vid YFA att få nya arbeten på hemorten eller i dess närhet är alltså allmänt sett gynnsamma. Det är emellertid realistiskt att räkna med att svårigheter kan uppstå för en del av de anställda, i första hand bland de äldre. Särskild per sonal inom arbetsförmedlingen kommer därför att avdelas för att hjälpa de friställda. Möjligheten att skaffa tillfällig sysselsättning genom ökning av beredskapsarbetena undersöks liksom möjligheterna att bereda handikappade arbetstagare plats i skyddad och halvskyddad sysselsättning. För dem som är beredda att genomgå omskolning står i dag närmare 400 platser till förfogande vid Norrköpings omskolningscentrum. Jag vill slutligen framhålla att överläggningar har inletts i syfte att genom lokaliseringspolitiska insatser förstärka och differentiera näringslivet i Norrköping. Överläggningarna har redan resulterat i att ett företag kommer att bygga ut verksamheten och erbjuda anställning åt 55 av de anställda vid YFA, varav 40 i åldern 50 år eller äldre. Pågående förhandlingar med ett tiotal företag beräknas kunna resultera i att ytterligare nya arbetstillfällen tillkommer i Norrköping i takt med YFA:s avveckling.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Holmqvist för detta svar, som jag finner vara synnerligen positivt. Det visar att statsrådet verkligen intresserar sig för de problem det här gäller och som är mycket besvärliga just i Norrköping. Jag har framställt min fråga för att få klarhet i hur man i regeringen ser på dessa problem. Jag har inget att tillägga till det svar jag fått. Jag tackar statsrådet Holmqvist för det. Jag tror att det i Norrköping kommer att accepteras bland dem som arbetat med dessa frågor. Norrköping och även Borås har haft bekymmer med sin konfektionsindustri. Jag beundrar emellertid kommunalmännen i Norrköping, som i varje fall i ganska stor utsträckning lyckats lösa de problem som uppstått genom den ak tuella nedläggningen av konfektionsindustrin. Jag vill tacka statsrådet Holmqvist för att han är beredd att medverka till dessa frågors fortsatta lösning. Herr talman! Jag har utöver detta inget att tillägga i denna fråga.

Herr talman! Herr Nordstrandh har frågat vilka åtgärder jag ämnar låta vidta för att möta den sysselsättningskris som nu hotar ett hastigt växande antal av dem som studerar vid universitet och högskolor. Jag är medveten om att sysselsättningsfrågorna för det snabbt växande antalet personer med högre utbildning fordrar skärpt uppmärksamhet. SACO har i dagarna för mig redovisat ett material som belyser dessa förhållanden och framfört önskemål om olika åtgärder. Jag finner det angeläget att det sker en fortgående kartläggning av utvecklingstendenserna och en planering av åtgärder. Sådan kartläggning och planering pågår inom arbetsmarknadsverket. Enligt vad jag erfarit kommer arbetsmarknadsstyrelsen vid plenum om någon vecka att ta upp den berörda arbetsmarknaden till ingående behandling.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
Först har vi det mera kroniska förhållandet att antalet akademiker ökar våldsamt. För närvarande finns det omkring 130 000 akademiker och fram till 1980 kommer antalet att öka till 310 000. Examinationen inom vissa arbetsoch studieområden är sådan att den nästan inger skräck. Den andra anledningen till min fråga har mera akut karaktär. Det är att döma av referat och uttalanden i pressen väl bekant att arbetsmarknadsverkets chef hoppat in i denna diskussion med en rekommendation, som renodlat ungefär innebär att studentens målsättning skall vara att slå sig fram — inget mer. Det skulle därför inte behövas några direkta åtgärder, utan studenten och studentskan får söka sig det arbete som över huvud taget står till buds i nuvarande situation. Jag menar, att detta är ett något lättvindigt och förhastat sätt att betrakta denna fråga. Det framgick av svaret, att man inom arbetsmarknadsverket skall ta upp överläggningar och genomföra planeringar i dessa frågor. Jag hoppas att så också verkligen kommer att bli fallet. Sedan jag ställde min fråga, har även SACO framlagt ett program, som kan ge någon ledning för planeringsarbetet. Jag vill avslutningsvis framhålla, att det kanske också föreligger behov av en viss samverkan mellan inrikesdepartementet och utbildningsmyndigheterna, d.v.s. utbildningsdepartementet, universitetskanslersämbetet och skolöverstyrelsen. Jag vill i detta sammanhang ställa en liten fråga. För någon tid sedan överlämnade Fria moderata studentförbundet och moderata samlingspartiet till utbildningsministern en utredning, som man hade genomfört och som gällde akademikerna i utbildningen och på arbetsmarknaden, med förhoppning om att den skulle kunna leda till överläggningar inte bara inom utbildningsdepartementet utan också med annat departement, exempelvis inrikesdepartementet. Får jag fråga om det har skett någon sådan samordning, någon sådan överläggning eller möjligen kan komma att bli en sådan?
Herr talman! Jag kan väl förstå att herr Nordstrandh är intresserad av att få veta om vi från inrikesdepartementets sida, när det gäller en sådan framställning som vi har fått exempelvis från SACO, gör den till föremål för en gemensam beredning. Jag kan tala om att så sker. Utbildningsdepartementet får naturligtvis även del av framställningen, och det förekommer gemensamma överläggningar. Enligt de underrättelser jag fått har det också förekommit vissa sådana kontakter på tjänstemannaplanet beträffande den andra framställningen. Däremot har jag inte haft direkta överläggningar med min kollega om detta ännu.

Herr talman! Fru Ryding har frågat om under senare tid inträffade fall då anställda först via massmedia blivit underrättade om företagsnedläggelse ger mig anledning till något initiativ i syfte att säkerställa en mera tillfredsställande ordning i fråga om företagens varsel om nedläggning eller annan väsentlig förändring i driften. eller inskränkning av driften vid företag finns föreskriven i avtalet om företagsnämnder. Om sådana åtgärder anmäls till offentlig myndighet, skall anmälan också delges företagsnämnden. Den överenskommelse som finns mellan arbetsmarknadsstyrelsen, Svenska arbetsgivareföreningen, Sveriges industriförbund, Landsorganisationen och Tjänstemännens centralorganisation om åtgärder vid personalinskränkningar innehåller inte regler om hur informationen till arbetstagarna skall ske. Det stadgas dock att länsarbetsnämnd äger påkalla tillsättandet av särskild samrådsgrupp med representanter bl.a. för arbetstagarna för att underlätta omställning i samband med driftsförändringar. Jag delar fru Rydings uppfattning att varsel om driftsinskränkning bör ske på sådant sätt att arbetstagarna får del av varslet direkt från företaget. Då det här gäller förhållanden som regleras i avtal mellan parterna finner jag dock inte anledning att ta något initiativ i saken.
Herr talman! Jag framställde min fråga med anledning av händelserna i Norrköping. Vad är det då som hänt där? Jo, en industri har lagts ned. 912 människor ställs utan jobb. Det finns en företagsnämnd, men bolagsledningen samråder inte med denna om nedläggningen. Arbetarrepresentanterna i företagsnämndens arbetsutskott får inte besked om nedläggningen förrän på eftermiddagen dagen innan nedläggningsbeskedet offentliggörs. Många av de anställda fick meddelande om nedläggningen via TT:s radionyheter, och ändå hade bolagsledningen fattat beslutet åttå dagar tidigare. Allt detta hände alltså vid YFA i Norrköping. Dagen var den 1 april — många trodde att det var ett aprilskämt men fick sannerligen veta om att det var någonting annat. Regeringen har varit informerad i det här fallet. Redan för ett år sedan gav bolagets styrelse uttryck åt sina bekymmer för verksamheten i fortsättningen, och för någon månad sedan rekommenderade regeringen bolaget att vidtaga den åtgärd som nu genomförts. Enligt uppgift lär flera regeringsledamöter ha : varit inblandade — statsråden Wickman, Holmqvist och Sträng samt statsminister Palme. Men när de anställda uppvaktade statsminister Palme efter att ha fått besked om nedläggningen sade han att regeringen påföljande vecka skulle ta itu med fallet. Hela tillvägagångssättet — och det börjar faktiskt bli normalt — visar orimligheten i det ekonomiska system vi lever i, även om det kallas för blandekonomi. Varje ny nedläggning är ett slag i ansiktet på dem som trodde på försäkringarna att förra gången skulle vara den sista. Man lovar från ansvarigt håll — från både bolag och regering — att hädanefter skall det varslas i god tid, alla förberedelser skall vidtas i god tid, alla skall få nytt jobb o.s.v. Men, herr talman, avtal och löften spelar ingen roll! Vad hjälper det med vackert tal om Saltsjöbadsanda, om samförstånd och samråd före en nedläggning via företagsnämnderna, om företagsdemokrati etc., när man struntar i alltsammans och saklöst kan göra detta? I fallet YFA i Norrköping lär regeringen få ta på sig sin stora del av ansvaret. Statsrådet Holmqvist säger att han delar min uppfattning att de anställda skall få besked direkt och inte via TV om att deras företag skall läggas ned, och det är ju tacknämligt. Beträffande den saken är jag nöjd. Men statsrådet vill inte ta något initiativ i frågan därför att det är arbetsmarknadens parter som skall reglera dessa saker. Ja, herr Holmqvist, det hjälper väl inte att vi har både 8 6 och 8 10 i företagsnämndsavtalet när man inte håller detta avtal. Därför skulle jag vilja fråga statsrådet Holmqvist: Skall vi låta oss nöja med de förhållanden som vi har tills vi kanske får uppleva flera och än värre fall av typen YFA i Norrköping?
Herr talman! Det fanns ett par upp: gifter i fru Rydings inlägg som förans leder en kommentar. Det förhåller sig inte på det sättet att YFA för ett år sedan meddelade regeringen att företaget skulle komma att lägga ned sin verksamhet. Det är fullständigt fel. Fru Ryding vet också att det under det senaste året pågått en ständig diskussion om förhållandena för vår textiloch konfektionsindustri. Det är uppenbart att företagen i det sammanhanget starkt betonat de svårigheter de befinner sig i. Det är riks tigt att det för två eller tre veckor sedan förekom överläggningar mellan olika departementschefer om just den här frågan. Vi får väl ändå hålla fast vid att företaget självt har att bestämma tidpunkten för en avveckling. Vad vi hade att överväga var om vi skulle förbereda vissa åtgärder. Om fru Ryding var inne i kammaren litet tidigare i dag, kunde hon kanske observerat att det i Norrköpingsfallet hållits en beredskap som bidragit till att vi tämligen omedelbart kunnat vidta vissa åtgärder sedan beslutet om nedläggningen blivit känt. Om emellertid parterna på arbetsmarknaden skulle kunna komma fram till någon uppfattning om hur vi bättre skulle kunna lösa detta problem, är vi självfallet öppna för en diskussion, men jag måste nog, fru Ryding, avvakta tills det görs framställning från det hållet innan vi tar något initiativ.
Herr talman! Jag sade att man för ett år sedan hade talat om sina bekymmer men inte om att man hade tänkt lägga ned driften. Den saken lär regeringen ha fått reda på först för en månad sedan, och nedläggningen beslutades på regeringens rekommendation. Jag var inne i kammaren när statsrådet Holmqvist besvarade herr Perssons i Skänninge fråga. Men de arbeten som erbjuds de anställda vill dessa inte ha, eftersom deras önskan är att få en meningsfull sysselsättning. De vill inte stoppas in på en skyddad verkstad eller kanske sämre avlönade platser än de som de haft i textilindustrin. Detta är ganska förståeligt. Jag har talat med deras representanter både i går och i dag. De meddelade att vissa av de anställda blivit erbjudna arbete på annat håll, men eftersom det är fråga om sämre arbeten och inte någon meningsfylld sysselsättning enligt gängse uppfattning betackade sig många för att ta dem. Jag vet också att de får en avgångsgratifikation, men det är ju arbete och inte en engångssumma som människorna vill ha också i Norrköping. Det är egendomligt att statsrådet Holmqvist inte är mera mån om att de avtal som faktiskt finns också följs. Gång på gång får vi bevittna brott emot dem, och regeringen tar då inte något initiativ att gå ytterligare en bit på vägen för att tvinga bolagsledningarna till en annan tingens ordning. Det framgick av herr Holmqvists anförande att han tyckte att jag på något sätt skulle ta bolagsledningen i försvar. Nej, det är en fullständigt felaktig uppfattning. Men i detta fall får bolagsledningen, som har uppträtt skandalöst, i viss mån dela ansvaret med regeringen, som har agerat på ett oförsvarligt sätt.
Herr talman! Fru Ryding har nu förklarat att hon menade att kontakterna i fråga förekommit först för ett par månader sedan. I varje fall har jag inte deltagit i dem, det kan jag försäkra. Det är för mycket kort tid sedan det hela blev aktuellt. Det är klart att varken fru Ryding eller jag för dagen kan säga exakt vad det kan bli för arbetsuppgifter som framkommer. Glädjande nog har det visat sig att det finns textilföretag som kan erbjuda anställning. En del personer kan alltså gå över från ett företag till ett annat och fortsätta i sitt yrke. Det blir kanske inte så många som kan erbjudas den möjligheten, men eftersom textilindustrin är ett låglöneområde har vi rätt goda förhoppningar om att kunna bereda ett betydande antal av de människor som drabbas av nedläggningen kanske rent av en bättre ekonomisk ställning än de har haft förut. Jag säger inte detta för att på något sätt försöka skönmåla situationen. Vi är väl medvetna om att den innebär starka påfrestningar för många människor, men på den punkten har vi inte anledning att ta upp någon diskussion i dag. Jag menar bara att fru Ryding tycks ha förbisett att vi när det gäller förhållandena på arbetsmarknaden ändå har som praxis att parterna själva ordnar upp problem av detta slag och att vi inte utan vidare vill ändra denna praxis. Det har jag också velat markera i mitt svar.

Herr talman! Jag hade riktat min fråga till statsministern, eftersom jag ser den som en fråga om arbetsetiken i regeringen, som det närmast torde ankomma på statsministern att svara för. Jag är givetvis tacksam för att herr Sträng har gjort sig besvär att besvara den, men strängt taget svarar han ändå inte på min fråga. Det är ingen som inte delar finansministerns uppfattning att det är önskvärt med information i lättillgänglig form till allmänheten, men frågan gällde inte detta, utan den avsåg ett offentligt utnyttjande av icke offentligt material eller förberedelse till offentligt nyttjande av icke offentligt material. Det är min bestämda uppfattning att i ett sådant hänseende har statsrådet Sträng och hans medarbetare ingen annan rätt till materialet än vilken Andersson, Pettersson, Lundström eller Carlshamre som helst. Tänk, herr Sträng, om jag nästa gång det är fråga om att lägga fram en stor proposition kommer upp till herr Sträng och säger: När den propositionen ligger på riksdagens bord vill jag vara ute i bokhandeln med en kritisk kommentar samma dag. För det ändamålet räknar jag nu med att få lov att disponera materialet under arbetets gång. Det hela skall visserligen ske under betryggande omständigheter och ingenting skall offentliggöras förrän den dag då propositionen läggs fram, men då skall det vara färdigt. Något vinningssyfte har jag inte med denna skrift; jag tänker nämligen skänka ett eventuellt överskott till moderata samlingspartiet precis som herr Sträng låtit antyda att han gör, fast till det socialdemokratiska partiet. Då är vi enligt min mening, herr Sträng, på alldeles samma linje. Jag skulle gärna vilja veta om det är herr Strängs mening, att icke offentligt material inom departementet på detta sätt skall stå till förfogande för alla som samtidigt som det blir offentligt önskar ge ut en kommentar.
Herr talman! På sätt och vis är det naturligtvis att använda fel ord när herr Carlshamre lägger in begreppet etik i denna fråga. Lika litet som herr Carlshamre fick ut någonting av frågan om herr Erlanders arbete, lika litet får han ut någonting av denna. Över huvud taget är det väl motsatsen till etik som herr Carlshamre briljerar i när han ställer frågor som den förra och den här. Självfallet har ett statsråd rättighet att skriva en broschyr; den proposition som han sedermera kommer att framlägga är dock ett resultat av hans egen tankemöda. Jag vill inte påstå att han har fullständig copyright på propositionen, men det är väl ändå på det sättet att propositionen är ett resultat av hans egen tankemöda. Herr Carlshamre frågar: Har jag då inte rätt att få utnyttja finansministerns tankearbete för mina syften? Jag måste nog svara nej på det, hur vänlig och hygglig jag annars än är. Det skulle aldrig falla mig in att hälsa på herr Carlshamre och be att få utnyttja hans tankemöda för något publicistiskt offentliggörande. Men avsikten med frågan var väl inte denna aspekt; den är en efterhandskonstruktion av herr Carlshamre. Han var ute i syfte att tala om för allmänheten att här tjänar finansministern pengar på en bro schyr — det var den innersta orsaken till frågan. Samma tankegångar låg bakom föregående veckas fråga från herr Carlshamre: Skall förre statsministern Erlander tjäna pengar på en bok som presenteras såsom en historisk akt? Efter förra veckans för honom vådliga konfrontation med frågan har herr Carlshamre blivit något försiktigare. Även om jag inte har sagt det så klart och tydligt i svaret kan jag nu trösta herr Carlshamre med att tala om att för min egen räkning blir det inte en enda krona i förtjänst på detta arbete. Och blir det några slantar för det socialdemokratiska partiet tycker jag nog att de är mer berättigade och om jag så får säga renare till sin natur än de slantar som herr Carlshamres partikansli får efter alla de bolagsstämmor som nu i snabb takt hålls.
Herr talman! Tänka skall jag be att få göra själv — jag skulle verkligen inte komma på den idén att be statsrådet Sträng om hjälp med att tänka i skattefrågan. I den skrift vi talar om ingår emellertid en mängd statistiskt material, tabellmaterial och annat sådant, som är framtaget inom departementet och såvitt jag förstår mycket sällan ritat och skrivet med herr Strängs egen hand. Det är det materialet, som inte var offentligt förrän propositionen lades fram, som jag undrar om jag inte kunde få disponera för ett liknande ändamål som detta. Jag var inte så intresserad av pengarna, herr Sträng, mer än som princip — jag tror inte heller att försäljningen av boken kommer att ge särskilt mycket pengar. Jag har nämligen läst den och tror inte alls att den blir någon försäljningssuccé; den är föga upplysande och ganska valhänt skriven. Men vad som är viktigt för mig är att få bestämt fastslaget att om en författare med ut nyttjande av icke offentligt material i kanslihuset skriver en bok och det blir någon krona över föreligger vinningssyfte, även om Överskottet skänks till ett politiskt parti. Där föreligger ingen skillnad. Om jag utarbetar en skrift och skänker överskottet till moderata samlingspartiet vill jag att även den gåvan skall betraktas såsom given till ett allmännyttigt ändamål, vilket herr Sträng uppenbarligen menar i det nu berörda fallet.

Herr talman! Jag vet inte om vi nu har fått den av många efterlysta förklaringen till att tabellmaterialet kunde offentliggöras fem, sex dagar innan propositionen lades. Var det möjligen så att man i finansdepartementet för säkerhets skull ville ha ryggen fri när broschyren kom att kunna hänvisa till att det redan var offentligt? Jag vet inte! För övrigt, herr Sträng, var det nog faktiskt möjligt att hinna läsa herr Strängs broschyr från första sidan till den sista — den är ju inte så tjock — samma dag som propositionen kom men innan den lades på riksdagens bord, alltså i stort sett mellan kl. 9 och kl. 11.

Herr talman! Jag skall be att få tacka finansministern för svaret. Detta är också en fråga om upplysning till skattebetalarna med anledning av den skattereform som kommer att genomföras. Jag förmodar att skattereformen kommer att föranleda många ändringar av de blanketter, på vilka den enskilde skattebetalaren skall göra en sluträkning över hur denna reform påverkar hans ekonomiska ställning. Med kännedom om de svårigheter som den enskilde har när det gäller att deklarera tror jag det vore skäl i att man denna gång vidtoge särskilda åtgärder. Det kanske inte blir så stor förändring av blanketten, men beträffande innehållet på de olika punkterna blir det ju ganska mycket ändringar. Jag vill därför vädja till finansministern att man innan blanketten slutgiltigt fastställs gör ett test bland allmänheten. För dem som yrkesmässigt sysslar med dessa frågor är det enkelt att klara ifyllandet, men för den enskilde är det svårt när han sitter framför denna blankett och skall fylla i den. Det har man erfarit om man under några år försökt ta hand om dessa blanketter. Därför vill jag alltså vädja att det görs ett sådant test och att man dessutom ser till att blanketterna kommer ut i tid, så att upplysningen hinner nå alla. Det blir säkerligen många problem för den enskilde med dessa blanketter och nya bestämmelser.
Herr talman! Herr Antonsson har frågat chefen för justitiedepartementet om förslag avses att föreläggas innevarande års riksdag med anledning av informationsutredningens betänkanden. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Båda betänkandena bereds för närvarande, betänkandet om kungörelseannonsering inom justitiedepartementet och betänkandet om vidgad samhällsinformation inom finansdepartementet. Någon ställning till förslagen i de båda betänkandena har ännu inte tagits. Ett ställningstagande till frågan om kungörelseannonsering kan väntas tidigast våren 1971. Vad beträffar betänkandet om vidgad samhällsinformation avser jag att redovisa mina ställningstaganden senast i samband med 1971 års statsverksproposition.

Herr talman! Jag tackar för svaret men är litet överraskad över att det är avfattat på detta sätt. En skattskyldig skall, som vi alla vet, om han eller hon har låg inkomst — utöver ett ortsavdrag — kunna få ett extra avdrag på grund av nedsatt skatteförmåga för att klara livsuppehället, s.k. existensminimum. I det fall, som har föranlett min fråga och som finansministern lär känna till på grund av uppgifter i en dalatidning, är det fråga om en dotter till en pensionerad trotjänare i postverket, och pensionen är sannerligen inte stor. Hon har i många år skött sin invalidiserade mor utan ersättning från samhällets sida. Sedan modern dog för något år sedan har hon uppoffrande fortsatt sin vårdinsats genom att vårda sin sjuklige och nu 85-årige far. 1967 trädde staden, som ligger i mitt hemlän, in och tillerkände henne 1207 kronor i »samaritlön». Enligt egen uppgift var det den första inkomst hon hade fått i sitt liv och som hon kunde betrakta som sin egen. När skattsedeln kom försvann glädjen. För fri kost och logi, 600 kronor i beräknade fickpengar från fadern för året och 1207 kronor i samaritersättning, fick hon en skattsedel uppgående till 728 kronor. Därtill fick fadern av sin blygsamma pension betala 113 kronor i arbetsgivaravgift. Herr finansministern har ingen kommentar till detta utan hänvisar endast till att riksdagen fattat beslut, och då skall tydligen även sådana här inkomster beskattas. Jag har uppgifter om att det inte föreligger någon förmögenhet som har kunnat påverka bedömningen. Taxeringsnämnden har sagt sig känna till förhållandena när den granskade deklarationen 1968, men nämnden ansåg sig av formella skäl med hänsyn till gällande bestämmelser förhindrad att bevilja extra avdrag. Vederbörande har klagat till prövningsnämnd och kammarrätt men ej fått beslutet ändrat. Man måste ställa frågan om en hemmadotters uppoffrande vårdinsats, som avlastar samhället stora utgifter, skall straffbeskattas, medan exempel >»kändisar» tydligen kan få stora avdrag för kläder och nya tänder. Det måste vara något fel, herr finansminister, på skattelagar och tillämpningsföreskrifter om sådant kan inträffa i ett samhälle där det talas så mycket om välfärd och jämlikhet. Låt mig till sist ställa frågan: Är det riktigt att ett skattesystem skall få medföra sådana konsekvenser som skett i detta fall och finns det inte anledning att snabbt revidera bestämmelserna?
Herr talman! Herr Eliasson vet lika väl som jag att om riksdagen antagit en skattelagstiftning så går det inte att säga att det vore rimligt att slippa undan i det eller det fallet, i varje fall kan inte finansministern göra det. Finansministern kan inte personligen be döma de olika fallen. Det finns taxeringsnämnder och det finns överklagningsmöjligheter om man inte nöjer sig med den första instansens beslut. Man kan inte jämföra detta fall med andra fall där rätt till avdrag har medgivits. Ärendena har bedömts av prövningsinstanserna i varje särskilt fall. De fungerar som skattedomstolar och meddelar sina utslag på grundval av den gällande lagstiftningen. Jag utgår från att vi aldrig kan skriva en skattelag som anpassas efter de individuella fallen. Om det uppstår ett besvärligt problem, varom man kan säga att ett undantag borde ha gjorts, får man lita på att de prövande instanserna inom ramen för den fullmakt och de variationsmöjligheter de har prövar fallet med hänsyn till de förutsättningar som föreligger. Jag är inte så välinformerad härvidlag som frågeställaren, men jag känner till vilket ärende det gäller eftersom saken har varit publicerad i tidningarna, och ett faktum är att kvinnan i fråga deklarerade en inkomst av sitt fria vivre. Hon uppgav också som inkomst vad hon hade erhållit i lön och vad hon såsom vårdare av den sjuke medlemmen i familjen uppburit i vårdnadsbidrag. När allt detta lades tillsammans blev hon skattskyldig enligt gällande skatteskala — det kommer man inte ifrån. Om det i detta speciella fall — som jag alltså bara har läst om i tidningarna — kan ha funnits några möjligheter att göra en eftergift på taxeringsnämndsplan eller eventuellt på ett högre plan vet jag inte. Efter vad som sagts mig har vederbörande avstått från alla överklaganden.
Herr talman! Jag är mycket överraskad över att höra det senaste, eftersom jag haft ett personligt samtal med vederbörande just i dag. Det förhåller sig nämligen på det sättet att hon har överklagat, både hos prövningsnämnden och kammarrätten. Jag är inte alls omedveten om de konstitutionella aspekterna på finansministerns möjligheter att påverka ett skatteärende, men vad jag ändå inte kan komma ifrån är att finansministerns uttalanden har en vägledande effekt också på myndigheters tolkning av lagstiftningen. Detta är den ena synpunkten. Den andra är att finansministern också har ett parlamentariskt ansvar för om de skatteregler som gäller bör ändras eller inte. Det är riktigt att vederbörande deklarerade, som herr Sträng sade, för fritt vivre och de erhållna inkomsterna. Detta har, såvitt jag förstår, lett till beskattning, men myndigheterna kan ju dock pröva behovet av extra avdrag till följd av nedsatt skatteförmåga. Men alldeles bortsett från detta, herr finansminister, kan det inte vara lätt för en enskild medborgare att förstå att skatt skall uttagas i ett sådant fall. Ännu svårare måste det vara för vederbörande att begripa att det på den lilla ersättning hon hade 1967 skulle uttas 728 kronor i skatt, medan det ett år senare var möjligt att ge henne ett extra avdrag trots att sammaritersättningen då var något högre. Hon kan emellertid inte få befrielse från denna sin skatt på 728 kronor för inkomståret 1967. Jag förstår i och för sig att finansministern bedömer detta ärende från sin konstitutionella roll, men man måste ändå ha klart för sig att människor i det här samhället kan ha svårt att inse att det skall behöva finnas en straffbeskattning på mycket låga inkomster.
Herr talman! Herr Eliasson i Sundborn blandar ihop begreppen. Herr Eliasson har, lika väl som riksdagens övriga ledamöter, sitt ansvar för den gällande skattelagstiftningen — t.o.m. i grundlagarna har ju angivits att det är riksdagens grundlagsenliga rätt att sig själv beskatta. På den punkten har vi precis samma ansvar allesammans när vi har varit eniga om de skatteskalor som tillämpas i år, som tillämpades förra året eller åren dessförinnan. Och skattelagarna säger att om en ensamstående har en inkomst som ligger högre än det ortsavdrag som är skattefritt och vidare har erhållit de övriga avdrag som enligt lagstiftningen är tillgängliga, då blir vederbörande beskattad för den överstigande inkomsten. Om detta i ett speciellt fall kan uppfattas såsom orimligt hög beskattning, har man möjlighet att gå till den rad av skattedomstolar som är till för ändamålet. Man kan anklaga skattedomstolarna, om man vill göra det, men man kan näppeligen anklaga finansministern för vad som skett i det speciella fallet, om därvid har tillämpats gällande skattelagstiftning, som riksdagen har accepterat och detta utan reservation från herr Eliassons sida, åtminstone i det här avseendet. Man kan säga: »All right, då bör vi ha en annan lagstiftning i framtiden.» Ja, det får vi diskutera den dag saken blir aktuell. Men man kan inte ta detta specifika ärende och anklaga finansministern genom att säga att han här har sitt konstitutionella ansvar. Det är en orimlig sammanblandning av två ting, nämligen lagstiftningen som sådan och hur lagen tillämpas. Och tilllämpningen är ju skattedomstolarnas sak.
Herr talman! Jag har ingen erinran mot finansministerns principiella resonemang. Jag kanske uttryckte mig slarvigt, men min fråga om det var rimligt att ta ut skatt i ett sådant fall måste tolkas som att jag ifrågasatte om inte finansministern skulle vara beredd att snarast försöka ändra på gällande bestämmelser. Om vi, när vi antog be stämmelserna, hade varit medvetna om att de skulle få sådana konsekvenser, hade jag tillhört dem som redan då hade yrkat på ändring. Jag är överraskad av att de kunnat få dylika verkningar. Vidare vill jag framhålla, herr finansminister, att centern vid årets riksdag har väckt motioner med syfte att förhindra att man i fortsättningen tar ut skatt på sådana här orimligt låga inkomster.
Herr talman! Herr Andersson i öÖrebro har frågat mig om jag är beredd medverka till att — i fråga om anstånd med avgivande av självdeklaration — företagare, som utan skyldighet därtill för räkenskaper, jämställs med de bokföringsskyldiga när det gäller tidpunkten för avlämnande av självdeklaration. Rätten att utan ansökan åtnjuta anstånd till den 31 mars tillkommer endast den som varit skyldig att föra räkenskaper. Som förutsättning gäller dessutom att hans räkenskapsår utgått senare än den 31 oktober året före det, då deklarationen skall lämnas. Frågan om att utvidga denna anståndsrätt till att omfatta också den som fört räkenskaper utan att ha haft skyldighet därtill rymmer flera aspekter. Med hänsyn till den korta tid som står till taxeringsmyndigheternas förfogande för granskningsarbetet måste medgivande om utsträckt tid för deklarationens avlämnande tillämpas restriktivt. Jag är för närvarande inte beredd att medverka till utsträckning av anståndsrätten på det sätt som frågeställaren åsyftar.
Herr talman! Jag tackar finansminister Sträng för svaret. Anledningen till att jag ställde min fråga är att 1929 års bokföringslag inte är tillfredsställande bl.a. vad beträffar definieringen av begreppet bokföringsplikt. I 1 § sägs bl.a. att om verksamhet bedrivs utan biträde av fler än make och barn under 16 år samt två andra personer föreligger inte bokföringsplikt. Företagare på servicesidan — här återfinns bl.a. ca 8000 frisörrörelser — är missgynnade genom en från myndighetshåll varierande tolkning av bokföringslagen. Det är inte ovanligt att i en promemoria vid taxeringsrevision återfinna påståendet att räkenskaperna inte är till fyllest »i synnerhet som bokföringsplikt föreligger». Å andra sidan är det inte heller ovanligt att en taxeringsintendent uttalar som sin mening »att eftersom bokföringsplikt inte föreligger» skall deklarationen för ifrågavarande kategori företagare avgivas senast den 15 februari. För att tala i egen sak — jag är frisör och arbetar inom vår organisation — vill jag säga, att det för oss i detta avseende har uppstått ett verkligt problem. Vi har en skatteoch bokföringsbyrå, som uteslutande betjänar frisörer, men eftersom rättsställningen för denna kategori är osäker så kan vi tvingas nedlägga vår verksamhet helt.

Herr talman! Herr Mundebo har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att avvärja risken för stopp i utbetalningarna av de statliga bostadslånen. Till riksdagen har nyligen överlämnats en proposition angående utgifter på tilläggsstat III till riksstaten för innevarande budgetår. I propositionen begärs ett tilläggsstatsanslag till lånefonden för bostadsbyggande på 200 miljoner kronor. Om riksdagen anvisar det begärda anslaget räknar jag med att fondens medel blir tillräckliga för utbetalningarna av bostadslån under detta budgetår.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

Redan i slutet av förra året, i november— december, ökade utbetalningarna av bostadslånen kraftigt, och många tecken tydde på att de medel som tidigare anvisats skulle bli otillräckliga. I början av februari 1970 skrev också bostadsstyrelsen till inrikesdepartementet och begärde att ytterligare 415 miljoner kronor skulle anvisas till lånefonden för bostadsbyggande under budgetåret 1969/ 70.

Statsrådet säger all man skall företa en viss omläggning av bokföringsrutinerna som medför att avräkningar görs mellan vissa inkomstoch utgiftstitlar, vilket innebär förskjutningar från slutet av ett budgetår till början av nästa. Det skulle därför räcka med 200 miljoner kronor. Jag hoppas att statsrådet har rätt i denna förmodan. Därmed skulle risken vara undanröjd för innevarande budgetår. Jag noterar också att statsrådet säger i svaret att han räknar med »att fondens medel blir tillräckliga för utbetalningar av bostadslån under detta budgetår». Ja, under detta budgetår. Men problemen blir inte lösta för någon längre tid. Vi skjuter dem bara framför oss. Nästa budgetår, som börjar om knappt tre månader, kan vi komma att ställas inför en liknande brist som vi har nu. Min interpellation var ett uttryck för den oro för bostadsbyggandets finansiering, som jag tyckte var motiverad mot bakgrunden av bostadsstyrelsens skrivelse. Det är ju väsentligt att utbetalningarna av sSstatslånen kan «göras snabbt, så att man kan få lånen avlyfta och erhålla nya kreditiv. Jag utgår från att inrikesministern är beredd att längre fram återkomma med de förslag som kan visa sig nödvändiga för att nästa år undanröja riskerna för stopp i utbetalningarna av de statliga bostadslånen.
Herr talman! Vi har ju nu kommit in i april månad, och det finns såvitt jag förstår ingen anledning anta annat än att utbetalningarna av bostadslånen i stort sett skall kunna klaras. även om det vid budgetårsskiftet uppstår en viss förskjutning kommer den att vara obetydlig — i varje fall till sina verkningar — eftersom det finns medel anvisade för det nya budgetåret. Vad som sedan kommer att hända under det nya budgetåret kan vi inte med någon framgång diskutera i dag. Men vad som hänt under innevarande budgetår är att de korta byggnadstiderna resulterat i att ärendena har kommit fram mycket snabbare än förut. Detta har orsakat en mycket hög belastning på bostadslånefonden under detta budgetår. Däremot är det svårt att i dag ha någon mening om återverkningarna under nästa budgetår.

Herr talman! Fru Ryding har frågat mig dels om jag avser ta initiativ för att stävja brott mot vägtrafikförordningen på grund av Ööverlaster, främst på timmertransporterna, dels om jag vill lämna en redogörelse för i vilken utsträckning och på vad sätt de utländska långtradarchaufförerna får information om de säkerhetsbestämmelser som är gällande i Sverige för dylika transporter. En arbetsgrupp med representanter för vägverket, trafiksäkerhetsverket och rikspolisstyrelsen samt arbetsgivaroch arbetstagarorganisationer m.fl. inom transportbranschen undersöker = bl.a. möjligheterna att uppnå en bättre efterlevnad av gällande lastbestämmelser. I fråga om utländska lastbilars överlaster har rikspolisstyrelsen och transportnämnden, som är tillståndsmyndig het vad gäller bl.a. internationella lastbilstransporter i Sverige, ett samarbete som i ökad utsträckning leder till att transportnämnden kan vidta åtgärder av skilda slag gentemot de felande trafikutövarna. Även mellan tullväsendet och rikspolisstyrelsen förekommer =<ökat samarbete i hithörande frågor. Generaltullstyrelsen har sålunda nyligen meddelat föreskrifter, som innebär skyldighet för tulltjänsteman att omedelbart anmäla till närmaste polismyndighet när det vid tullkontroll uppstår misstanke om att fordon är lastat i strid mot gällande bestämmelser eller eljest inte uppfyller trafiksäkerhetens krav. Trafiksäkerhetsverket har nyligen träffat en överenskommelse med berörda organisationer inom yrkestrafiken om en samlad aktion för att höja säkerheten inom den tunga lastbilstrafiken. Åtgärderna syftar till bättre efterlevnad av gällande bestämmelser, ökad förarutbildning, utveckling av ytterligare säkerhetskrav på fordonen och en uppföljning av den rekommenderade begränsningen i veckoslutskörningen under våren och sommaren. Underhandlingar om medverkan i aktionen skall också tas upp med företrädare för skogsbruket. Trafiksäkerhetsverket skaffar sig vidare fortlöpande uppgifter om inträffade allvarliga olyckor med tunga fordon för att få en klar uppfattning om orsakssammanhang och lämpliga motåtgärder. Jag kan också meddela, att rikspolischefen och chefen för vägverket nyligen haft en överläggning med vissa industrirepresentanter inom Västernorrlands län, där Ööverlaster i större utsträckning rapporterats, för att nå en förbättring främst såvitt angår virkestransporterna. Vad gäller åtgärder på litet längre sikt kan jag nämna, att det i uppgifterna för den pågående utredningen rörande företagsstrukturen inom den yrkesmässiga vägtrafiken ingår att beakta bl.a. transportmedlens sunda utveckling och trafiksäkerhetens krav.

Fru Ryding frågar också angående informationen till utländska långtradarchaufförer. Information om bruttovikter och axeltryck m.m. sker bl.a. genom branschorganisationerna. Vidare kan nämnas att Internationella vägtransportunionen tillhandahåller en handbok med olika länders trafikföreskrifter: I den aktion för höjd säkerhet i den tunga lastbilstrafiken som jag nyss berörde ingår också utarbetandet av en handbok med regler som lastbilsförare har att iaktta vid färd och lastning. Det blir därvid även möjligt att ge ut ett sammandrag av handboken på vissa utländska språk för att distribueras till lastbilsförare från främmande länder. Informationsfrågan togs också för en tid sedan upp vid ett sammanträde mellan de nordiska rikspolischeferna, och rikspolisstyrelsen har därefter överlämnat informationsmaterial för spridning till de nordiska centralorganisationerna inom lastbilsbranschen. Behovet av information för utländska förare sammanhänger med olikheterna i trafikföreskrifterna länderna emellan. Från svenskt håll har vi engagerat oss hårt i arbetet på mera enhetliga internationella och nordiska trafikoch trafiksäkerhetsföreskrifter.